Herr talman! Det betänkande som vi nu diskuterar behandlar tre motioner som väcktes i januari i år. I samtliga motioner krävs, under något olika former och motiveringar, förbud för spelautomater. Efter en mycket ingående behandling — jag vill säga en behandling som här varit betydligt mer omfattande än vad som vanligtvis ägnas enskilda motioner — har utskottet i allt väsentligt blivit enigt. Vi har funnit att den verksamhet det här är fråga om knappast kan säga vara omistlig. Utskottet anför på s. 10 i betänkandet följande: ”Motionärernas bedömning av automatspelets sociala verkningar stöds av utredningen liksom av så gott som samtliga remissinstanser. Automatspelet i dess nuvarande form och omfattning anses inte acceptabelt. Utskottet kan i allt väsentligt instämma häri. Otvivelaktigt finns det starka skäl som talar för att automatspel bör förbjudas.” Trots denna enighet har utskottet dock blivit delat på en majoritetsskrivning och en reservation. Skillnaden mellan dessa båda yttranden kan, något tillspetsat, sägas vara att reservanterna anser sig kunna förorda att riksdagen först beslutar om förbud för spelautomater och sedan begär en utredning om hur detta skall förverkligas, medan majoriteten anser ett sådant förfaringssätt vara såväl formellt betänkligt som sakligt felaktigt. Majoriteten föreslår därför att riksdagen beslutar anhålla att regeringen låter lotteriutredningen utreda frågan om spelautomaterna. Denna utredning skall naturligtvis göras mot bakgrund av det utskottets - och, hoppas jag, riksdagens — uttalande som jag nyss citerade. Jag har svårt att förstå reservanternas argumentation. Såväl majoritetens som reservanternas förslag innebär att en utredning måste göras innan slutgiltigt beslut kan fattas i kammaren. Skillnaden kan möjligen vara att reservanterna liksom dövar sitt eventuellt dåliga samvete genom att redan nu uttala att man avser att förbjuda spelautomaterna när utredningen väl verkställts. Jag tror knappast att reservanternas skrivning medför större skyndsamhet eller större målmedvetenhet inom utredningen än utskottets. Det tycks mig nästan som om det gått en aning hysteri eller skenhelighet i denna sak, eftersom man på detta sätt vill tillgripa den ytterst ovanliga metoden att först besluta och sedan utreda och dessutom spelar upp en moraldebatt här i kammaren. Gällde det att genom ett snabbt beslut definitivt lösa ett ytterst allvarligt problem skulle jag möjligen förstå att man tillgriper detta förfaringssätt. Men så blir ju inte fallet; utredningens genomförande påverkas, som jag påpekade, inte. Och den totala lösningen av problemet att stävja speldjävulens verksamhet torde man inte heller uppnå med reservationen. Spelautomater finns i dag endast på restauranger med sprit-, vineller ölrättigheter. Kvar på dessa ”spelplatser” — om jag får kalla restaurangerna så — finns, även om spelautomaterna försvinner, flipperspel, roulettspel m.m. Och ute i samhället finns bingo, totalisatorspel m.m., för att endast nämna några få spelformer som står till buds för dem som önskar spela. Det har sagts i debatten att det är oriktigt av restaurangerna att basera en del av sin finansiering på uthyrning av plats för spelautomater. Det låter sig kanske sägas. Men då bör man väl i all rimlighets namn också genom utredningen ge restaurangerna en varning och låta dem veta att = Nr 29 de för nästa budgetår bör göra om sina kalkyler, och inte bara utan vidare Onsdagen den säga: Det bryr vi oss inte om. Någon större indignation över restau 26 november 1975 rangernas verksamhet i detta avseende har jag svårt att tro att man får alla med sig på, så länge spritserveringen står för en väsentlig del av Spelautomater finansieringen av restaurangernas verksamhet. Det finns många människor som anser spritförtäring moraliskt mer förkastligt än banditspel. Vi bör akta oss för överord i detta sammanhang. Jag tycker att vi skall komma överens om att inte göra den relativt lilla fråga som detta är till något slags test på vilka ledamöter i kammaren som vill ta krafttag och vilka som inte vill det. Frågan har inte de rätta dimensionerna för det, helst som utskottsmajoritet och reservanter är tämligen eniga i sakfrågan. Jag anser inte att man på något sätt skärper beslutet genom att anta reservanternas förslag. Och jag anser framför allt inte att vi därigenom gör någon större moralisk insats i detta sammanhang. Herr talman! Jag yrkar med detta bifall till utskottets förslag.
Herr talman! Jag håller inte med herr Svanberg om att reservationen är uttryck för reservanternas dåliga samvete. Inte tycker jag att vi i debatten har någon anledning att spela skenheliga — långt därifrån. Jag tycker — kanske till skillnad från herr Svanberg — att detta är en mycket allvarlig fråga. Att den är det har också framgått under diskussionen här i kammaren och framför allt genom de utredningar som har gjorts. Herr Svanberg säger att lotteriutredningen i första hand bör få se över frågan. Men lotteriutredningen har ju gjort det. Det framgår av utskottets betänkande att lotteriutredningen har sysslat med denna fråga. Massor av remissvar har inkommit med anledning av utredningens förslag om statligt monopol på enarmade banditer eller spelautomater. Herr Lövenborg läste upp några brev som han har fått. Jag har inte velat trötta kammaren med att läsa upp de massor av brev som jag har fått under årens lopp sedan 1969, när jag började min aktion mot den här spelformen. Inte minst brev från länsstyrelsernas socialkonsulenter visar vilka sociala vådor det här spelet för med sig. Jag tycker att det är ett dåligt argument när herr Svanberg säger att vi säljer sprit på restauranger. då skall vi inte tycka att banditer är mera moraliskt förkastligt. Jag vill inte göra någon jämförelse därvidlag. Jag har alltid ansett att det är oförsvarligt att koppla samman spriträttigheter på en restaurang med spel. All erfarenhet visar ju, som herr Lövenborg också sade, att när man tar ett par ” n” känner man sig mera frigjord och då blir det ökat spel. Kopplingen mellan sprit och banditspel är därför föga tilltalande. Vidare finner man ju inte banditerna bara på restaurangerna. Vi har dem i bingolokaler med manuellt bingospel, på lokaler av nöjeskaraktär osv. Jag tycker inte att vi har visat någon våldsam indignation mot detta IS spel som herr Svanberg påstår, men vi anser att de sociala vådorna är så väl dokumenterade att det inte finns skäl att vidare göda olika grupper. När man i Amerika lyckades slå sönder de starka intressen som fanns där och införde ett totalförbud utom i Las Vegas bör vi kunna göra det här i Sverige också.

Herr talman! Herr Svanberg säger att några här i kammaren kanske har dåligt samvete. Jag tycker verkligen att riksdagen bör ha dåligt samvete för att den för ett antal år sedan gav klarsignal för det här banditspelet. Herr Svanberg säger också att skrivningen i betänkandet måste tolkas så att utskottet är inne på förbudslinjen. Men varför då inte gå på den linje som reservationen förordar och därmed påskynda det hela? Det borde ju vara rimligt, om nu utskottets majoritet har denna inställning. Sedan glider herr Svanberg något lätt förbi frågan om restaurangnäringen. Man kan, herr talman, hitta invändningar även mot de vettigaste förslag. Men en av de sämre invändningarna i det här sammanhanget är att ett förbud så katastrofalt skulle drabba restaurangnäringen. Om den svenska restaurangnäringen verkligen skulle stå och falla med de enarmade banditerna, vore det illa. Nu tror jag inte att det ligger till så. Om det emellertid skulle vara fallet, är det verkligen inget motiv för att avstå från ett förbud, utan det skulle möjligen vara ew motiv för att se över den svenska restaurangnäringen. Det har ibland sagts att man inte ensidigt bör inrikta sig på just de enarmade banditerna, och herr Svanberg sade att det finns andra mer eller mindre tvivelaktiga spel. Det finns en rad spel av tvivelaktigt slag, men någonstans måste man ju börja rensa upp det hela. Banditspelet bör bort, därför att det är så lättillgängligt, så frestande. En krona verkar ju inte så farligt, men folk grips lätt av speldjävulen och enkronorna blir till mycket stora pengar. Det finns en stark folkopinion. Den har kommit fram därför att det finns ett reellt underlag för vanliga människors ställningstagande. Det behövs inga nya omständliga utredningar. Riksdagen kan redan i dag beställa förslag om ett förbud, och jag hoppas att den gör det.

Herr talman! Bara några korta kommentarer. Herr Andersson i Örebro säger att den här frågan är tillräckligt utredd. Men även herr Andersson och hans medreservanter yrkar ju på en utredning. Som jag tidigare försökt framhålla är det alltså inte så förfärligt stor skillnad mellan utskottsmajoritetens och reservanternas ställningstagande. Sedan vill jag också tillägga att herr Andersson i Örebro bör ha särskilt stora möjligheter att påskynda denna utredning, eftersom han ju själv tillhör lotteriutredningen och kan verka för sina åsikter i det sammanhanget. Herr Andersson säger vidare att min motivation är dålig. Det är möjligt att hans motivation är starkare än min, men hans motivering lider av betänkliga svagheter. Herr Börjesson i Glömminge är upprörd över att jag använde ordet skenhelighet. Skenheligt är det ju när man försöker få en handling som inte är särskilt moralisk att framstå som bättre än den verkligen är. Därför är det här uppträdandet skenheligt. Ni försöker få en reservation som i sak inte går ett enda steg längre än majoritetsbeslutet att framstå som någonting revolutionerande. Definitionen på skenhelighet är just att man försöker framställa en sak finare än den är. Det har sagts mycket i debatten som jag inte skall gå närmare in på, t.ex. detta om kappsäckarna med enkronor. Låt mig bara fråga: Har ni någonsin tittat på totalisatorkassorna efter en hästkapplöpning? Dessa kassor och mycket annat visar att det finns många sätt att spela av svenska folket mycket pengar. Men vad saken nu gäller är hur vi skall kunna åstadkomma det som vi i stort sett är överens om. Herr Lövenborg säger att det är en mycket svag motivering att skylla på att restaurangnäringen behöver dessa s.k. enarmade banditer för att existera. Nu sade jag faktiskt inte så, utan jag sade att man kan göra gällande att det är fel att restaurangerna lägger upp sin finansiering bl.a. genom att hyra ut platser för spelautomater och att det är rimligt att restaurangerna via utredningen får en möjlighet att lägga om sin budgetering. Det var vad jag sade, och vi är alltså helt ense. Sedan bör vi komma ihåg att en stor del av restaurangerna får sina eventuella förluster betalade av kommunerna. Det är inte så många av restaurangerna som är några förfärliga privatkapitalistiska inrättningar. Jag finner inte någon större anledning att fortsätta debatten. Jag anser fortfarande att det är utskottsmajoritetens förslag som är det realistiska. Man gör här en del tillkrånglade försök att få kammarens ledamöter att tro att de gör någonting värdefullare om de följer reservationen i stället för majoritetsförslaget.
Herr talman! När herr Svanberg säger att jag har möjlighet att påverka den här frågan i lotteriutredningen, där jag sitter, är det riktigt. Men när det gäller de tre motioner vi här behandlar tar man naturligtvis ställning till dem som ledamot av utskottet. Det är utskottets självklara rätt att ha en uppfattning i frågan, och både från majoritetens sida och från reservanternas sida bedömer man spelet på s.k. banditer allvarligt. Lotteriutredningen, som behandlat den här frågan, har lämnat mycket material. Massor av remissinstanser, LO m.fl., är emot den här formen av spel. Därför anser jag att det funnits anledning att göra den här beställningen på ett förbud för s.k. banditspel. Vad det gäller restaurangerna är det samma ordförande i lotteriutredningen och utredningen om restaurangbranschen, så det finns bra koppling där också.

Herr talman! Herr Svanberg erkänner att argumentet när det gäller restaurangnäringen är av mindre värde. Och vi vet också att restaurangnäringen inte får mer än 4 96 av sina inkomster från spelet i fråga. Sedan kommer herr Svanberg med ett nytt resonemang om vad skenhelighet är. Den debatten tycker jag nog att man bör lägga åt sidan. Jag tror att även herr Svanberg väl skulle hävda sig i en tävlan om skenhelighet. Men det finns betydligt allvarligare aspekter på det s.k. banditspelet. Dit hör något som egentligen inte nämnts här men som vi borde rikta uppmärksamheten på, nämligen anledningen till spelandet, kontaktlösheten, bristen på meningsfull sysselsättning för många människor. Det är faktiskt en av orsakerna till att människor i långa rader samlas kring spelautomaterna. Spänningen här skapar en mänsklig gemenskap, men det är ett deprimerande surrogat som kan driva ensamma människor från ensamhetens olycka in i en ännu sämre situation på längre sikt. Det är i dagens läge, herr Svanberg, inget tvivel om att det i banditspelets spår uppstår sociala skadeverkningar av betydande omfattning. Nu rasslar de här banditerna på de flesta näringsställen, stör matron — det är naturligtvis en av bieffekterna — och har en mängd andra konsekvenser, vilket är det viktigaste. De flesta är på det klara med det och då tycker jag också att man borde ta hänsyn till detta här i kammaren.

Herr talman! Den här argumentationen blir roligare och roligare. Nu frågar herr Börjesson i Glömminge varför inte jag och de andra som står bakom majoritetsskrivningen kunde ansluta oss till minoritetsskrivningen. Det var första gången jag varit med om tillämpningen i verkligheten av ett gammalt beslut som på 1920-talet togs på ett syndikalistmöte i Stockholm då man beslutade med överväldigande majoritet att minoriteten alltid har rätt. Det borde vara enklare för en minoritet att ansluta sig till ett majoritetsbeslut än att majoriteten skulle följa minoriteten. Den bevisföring som herr Börjesson i Glömminge här kommer med är nog litet halsbrytande. Det är inte stor idé att diskutera med herr Lövenborg för han väljer hela tiden att tala om att jag haft motiveringar som jag inte haft. Jag har skildrat hur det ser ut i restaurangerna och då säger han att jag använt det som motiv för en viss uppfattning. Det har jag aldrig gjort, jag har bara talat om hurdana förhållandena är. Det argumentet från herr Lövenborgs sida kan vi alltså lämna därhän. Till slut kommer han på någonting. Han säger så här: Att man spelar på spelautomater beror på kontaktlöshet och att man har för litet att syssla med. Ja, men skaffa då människorna bättre sysselsättning! Som förtroendemän måste vi verka för detta. Vi måste göra något väsentligt åt kontaktlösheten, och det gör vi inte genom att enbart förbjuda ett av de surrogat, som vi alla tycker är omoraliska och dåliga. Det handlar ju här enbart om skrivningen som anger hur denna utredning skall arbeta. Det är den saken vi tvistar om, och jag tycker vi slutar med detta nu, om vi inte skall göra kammaren litet löjlig.

Herr talman! Herr Börjesson i Glömminge har tidigare här talat för center-fp-vpk-reservationen, och jag kan instämma i vad han och övriga talesmän för reservationen har sagt. Som motionär vill jag dock anföra några synpunkter, även om jag nu kommer efter huvuddebatten och replikskiftena. Insikten om vilka sociala konsekvenser automatspelandet har växer dess bättre. I tidningar och övriga massmedia återkommer man gång på gång till hur människor drabbas. I vårt parti har vi diskuterat denna fråga ingående vid vår partistämma i somras. Stämman beslutade i stor enighet att arbeta för ett totalförbud för enarmade banditer. Det är alltså den saken vi fullföljer. Det är glädjande att insikten växer. Utskottet har också fått ökade insikter, som jag ser det. Jag hade samma motion i fjol, och då var utskottet mycket kallsinnigare till ett förbud. Nu tycks, som det har sagts här, hela utskottet ha den principiella inställningen att den här typen av automatspel bör förbjudas. Man säger i varje fall i utskottets skrivning att starka skäl talar för detta. Den slutsats utskottsmajoriteten drar innebär dock att frågan förhalas, tycker jag. Man vill utreda frågan ytterligare. Jag tycker nog att frågan är utredd. Det gäller nu att få ett förslag att ta ställning till här i riksdagen. I och för sig skulle jag vilja gå ännu längre än reservanterna. Jag tycker regeringen har material nog att lägga fram ett lagförslag utan att omigen gå via lotteriutredningen. Men jag kan ändå ansluta mig till reservationen av centern-fp och vpk som ger lotteriutredningen i uppdrag att behandla —- icke utreda — frågan och framlägga förslag till bestämmelser om förbud mot automatspel. Jag vill understryka att det bör ske skyndsamt. Det finns många slag av automatspel. Det som gör det speciellt angeläget att förbjuda de enarmade banditerna är att dessa är så lättillgängliga. De utgör på det sättet en ständig lockelse för människor med böjelse för spel. Är man inte böjd för spel, blir man det lätt, genom att de enarmade banditerna är så strategiskt placerade. Man ser någon som vinner några kronor och tror att man själv skall ha samma lycka, vilket ju de flesta inte har. Människor med en fritid som behöver ”fyllas ut” faller speciellt lätt. Det är ju bara fråga om en krona — och så en krona till och en till OSV. Det har sagts här att detta är en relativt betydelselös fråga. Jag delar den uppfattningen, som Alf Lövenborg gav uttryck för. Jag upplevde frågan också som icke alltför stor när jag började syssla med den, men jag har fått en enorm respons från en mängd människor som har drabbats, så jag förstår att den är betydligt större än många vill göra den till. Jag upplever detta som en cynisk spekulation i människors ensamhet och kontaktlöshet och människors behov av omväxling. Jag är djupt medveten om att man inte löser de bakomliggande problemen genom ett förbud mot enarmade banditer, och det är viktigt att vi försöker göra något åt dessa problem som helhet. Men det måste vara ett grundläggande fel att på det här sättet överlåta åt kommersiella intressen att ge människors fritid omväxling och spänning, som det påstås att automatspelandet gör. Det har talats om förstatligande av verksamheten. Jag kan inte inse att någon av de sociala konsekvenser som det här spelandet uppenbarligen medför skulle bli annorlunda vid ett förstatligande. Det enskilda vinstintresset skulle försvinna — och i och för sig skulle det vara bra — men någon skillnad för de människor som drabbas innebär det ju inte.

Herr talman! Jag vill säga till herr Svanberg att jag inte har något behov av att testas, vare sig av kammarens ledamöter eller av någon annan. Däremot har jag ett behov av att i dag erinra om den debatt som fördes i kammaren den 14 december 1972, då vi behandlade skatteutskottets betänkande nr 66 rörande förslag om skatt på spel. Man sade då från utskottets sida att detta förslag finge betraktas som ett provisorium och att lotteriutredningen i sitt arbete skulle överväga ”tanken på en monopoliserad spelverksamhet”, så att antingen staten eller kommunerna övertog hela verksamheten. Därmed skulle man kunna erhålla en bättre kontroll över apparaternas användande. I nämnda debatt gjordes också gällande att en beskattning skulle kunna sanera förhållandena. De som trodde detta 1972 kan i dag finna anledning att känna sig besvikna över resultatet av den beskattning på spelautomater som riksdagen då beslutade om. Jag tillät mig i debatten den 14 december 1972 uttala min uppfattning att samhället borde lagstiftningsvägen försöka komma till rätta med missförhållandena när det gäller de omfattande automatoch roulettspelen. Jag stödde mitt anförande på en motion, vari jag begärde förbud mot automatspel. Jag vill säga, herr talman, att erfarenheterna sedan 1972 har styrkt mig i min uppfattning att det enda radikala är att ta bort möjligheten för människor att spela på enarmade banditer. Detta spel medför, som herr Lövenborg, fröken Andersson, herr Börjesson i Glömminge och herr Andersson i Örebro har anfört, många personliga tragedier, inte bara för spelarna själva utan också för deras anhöriga, konsekvenser som även drabbar samhället. Det finns anledning att försöka komma till rätta med de missförhållanden som råder på detta område. Det enda radikala är att vi får ett förbud. Först då kan man komma åt de värsta missförhållandena på området. Jag skulle önska, herr talman, att vi i dag bestämt hade kunnat säga ifrån att vi vill ha förbud. Men jag finner att jag vill stödja reservanterna därför att de gör 'ett klarare ställningstagande än utskottsmajoriteten. Herr talman! Jag ansluter mig alltså till reservationen.

Herr talman! Eftersom moderata samlingspartiets representanter står bakom majoritetsbetänkandet kanske jag med några ord får förklara vår inställning. Det är beklagligt att det blivit en nästan moralisk debatt här i dag. Vi står ju, som herr Svanberg sade, i stort sett på samma linje. Ut 21 skottsmajoriteten har - som också herr Svanberg underströk — uttalat alla de betänkligheter som finns mot banditerna. De är av två principiellt helt olika slag. Det ena är de sociala konsekvenserna för pensionärer - som fått skylta i den här debatten — och ungdomar. Det andra är den bristande kontrollen hittills — det kanske inte blir så lätt att upprätthålla kontrollen i fortsättningen heller. För ett parti som moderata samlingspartiet som — det är bekant — är det mest liberala partiet i riksdagen krävs en ordentlig analys innan man yrkar på förbud. Att vi nu har gått på utskottsmajoritetens linje och inte på reservationens, som kräver ett klart förbud, beror på att det förefaller oss vettigt. Att kräva ett totalt förbud när man inte vet vad det exakt kommer att innebära — och kanske inte heller önskar ett absolut förbud — tycker vi är onödigt. Det innebär att man skärper situationen. Visserligen har frågan utretts inom utskottet, men en sådan utredning kan ändå inte gå så in i detalj som den utredning man gör innan man stiftar en lag och bestämmer exakt hur den skall utformas. Det kan bli fråga om — och det har även de som har skrivit på reservationen varit inne på — att tillåta banditer vid tivoliföreställningar och annat. Det finns alltså en hel del frågor som måste utredas. Därför är det naturligt att riksdagen bifaller den mycket starka skrivningen i utskottet och låter saken gå till lotteriutredningen. Det är klart att man kan vara litet betänksam när det gäller att ge det här uppdraget till lotteriutredningen, som tidigare har avgivit ett tvivelaktigt betänkande, där utredningen helt såg bort från de sociala konsekvenserna. Utredningen föreslog, som fröken Andersson var inne på nyss, att staten skulle överta verksamheten och exploatera människors oförstånd eller vad man skall kalla det. Det är alltså dessa skäl som har legat bakom mitt och mina partikamraters ställningstagande. ; Sedan kan det naturligtvis tyckas litet märkligt att de flesta centerpartister i utskottet varit så energiska när det gällt den här reservationen. Tittar man på nästa ärende på föredragningslistan kan man konstatera — utan att föregripa debatten — att centerpartisterna i skatteutskottet har räknat med att höjningen av sovplatsavgiften, som inte gick igenom i riksdagen i våras, skall ersättas just med inkomster från banditerna. Det verkar som om centerpartiet här talar med två tungor. Centerpartisterna tycks inte ha rådgjort med varandra innan de här två olika besluten har fattats i utskotten. Det måste få konsekvenser för skatteutskottets beslut i frågan.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
Herr talman! För att det inte skall bli något missförstånd vill jag bara göra klart att jag inte sade att det skulle vara bättre totalt om staten tog hand om denna verksamhet. Jag sade att man skulle uppnå en sak — att det privata vinstintresset avskaffades. Men för människorna som drabbas är det precis lika illa om staten bedriver verksamheten eller om den bedrivs av enskilda.
Herr talman! Jag vill bara protestera mot herr Börjessons i Glömminge försök att i den här debatten tala om att det som ligger som minoritetsförslag presenterades som majoritetsförslag i utskottet. Det presenterades som sekreterarens skrivning, och eftersom han inte har möjlighet att försvara sig i kammaren tycker jag att man skall låta bli att dra in detta förslag i diskussionen här. Sekreteraren hade gjort en skrivning utifrån ett visst resonemang och det delades sedan på två förslag. Det hade aldrig varit fråga om en majoritetsskrivning. Låt oss lämna sekreteraren utanför!

Herr talman! Näringsutskottets betänkande nr 5 rör godkännande av en överenskommelse om grundande av Organisationen för järnmalmsexporterande länder. Denna överenskommelse har föregåtts av diskussioner mellan järnmalmsproducerande länder under flera år. Från början var det otvetydiga syftet att man skulle bilda en kartellorganisation i stil med OPEC för att kunna få ut så goda priser som möjligt och åstadkomma en jämn avsättning för järnmalmen. Från svensk sida följde man naturligtvis dessa diskussioner, men som framgår av propositionen var man inte beredd att ansluta sig till en sådan organisation så länge den hade en klart monopolistisk kartellkaraktär. Samma uppfattning har vissa andra länder haft — Canada och Australien. Ordalydelsen i det ursprungliga utkastet har nu i vissa viktiga delar ändrats. Härigenom har den svenska regeringen ansett det möjligt att föreslå en svensk anslutning till överenskommelsen. Det väsentliga officiella skälet är att man härigenom skulle få delta i ett informationsutbyte med de andra malmproducerande länderna. Möjligen finns det också förhoppningar om att man skulle kunna medverka till att eventuellt kvarstående tankar på en monopolistisk verksamhet hålls tillbaka. Det kan emellertid vara av intresse att konstatera att Canada vägrar att ansluta sig till överenskommelsen så länge den är en organisation endast för producenter och inte även för konsumenter av järnmalm. Sedan propositionen skrevs har det också framkommit att ett av de viktigaste producentländerna, nämligen Brasilien, icke önskar ansluta sig till överenskommelsen. Ur dessa synpunkter är det intressant att konstatera att propositionen uttrycker förhoppning om att man genom deltagande i detta arbete skall kunna erhålla bättre insyn i marknadsförhållandena, men det är just det man inte får, om man inte har konsumentländerna som medlemmar i organisationen, vilket alltså nu inte är fallet. Vad värdet av denna överenskommelse för svenskt vidkommande angår har det klart framkommit att den svenska industrin redan nu anser sig få del av alla de upplysningar man önskar och att man därför inte av detta skäl — eller några andra — har intresse av svensk anslutning till konventionen. Det är svårt att se att staten under sådana förhållanden skulle ha intresse av några informationer som man inte redan nu har möjlighet att erhålla. Det är också svårt att se att en svensk anslutning till konventionen över huvud taget kan vara av intresse. = Däremot kan flera faktorer anges som pekar i rakt motsatt riktning. Det förhållandet att, som jag nyss sade, konsumentländerna är utestängda från organisationen ger den en karaktär som vi principiellt är motståndare till. Om vi skulle gå med i denna organisation kan det också komma att anföras som argument, om vi i andra sammanhang kritiserar internationella produktionskarteller. Redan av detta principiella skäl ställer vi oss inom moderata samlingspartiet avvisande till en svensk anslutning. Sedan är det visserligen sant att överenskommelsens ordalydelse nu ändrats på så sätt att konventionen inte klart skapar en monopolorganisation. Men jag vill understryka att dess syfte att vara ett forum för utbyte av upplysningar endast kommer till synes som sista punkt i uppräkningen över organisationens verksamhetsområden.

Nu invänder de som erkänner riktigheten av denna analys: ”Det må så vara, men just genom att vi är med i organisationen har vi möjlighet att förhindra en sådan effekt, eftersom alla beslut kräver enhällighet.” Det låter sig sägas, men i praktiken kommer det kanske inte att te sig lika lätt och inte att förstås och beaktas av de andra järnmalmsproducenterna på sådant sätt som vi hoppas. Jag fruktar att regeringen här låtit locka sig in i en verksamhet som man kanske på något längre sikt kommer att ångra. Som slutomdöme vill jag därför säga att vi har föga eller intet intresse av att medverka till en organisation av det här slaget och att vi med ganska stor sannolikhet kommer att hamna i obehagliga situationer. Med dessa ord, herr talman, ber jag att få yrka bifall till reservationen och sålunda avslag på näringsutskottets hemställan i betänkande nr 5.

Herr talman! Justitieutskottets betänkande nr 12 behandlar motioner angående återkallelse av körkort. Tillsammans med fru Wigenfeldt har jag väckt motionen 723 där vi begär en översyn av reglerna för återkallelse av körkort. Jag kommer inte, herr talman, att yrka bifall till motionen. Orsaken till att jag inte gör det är att förhandsbesked gett vid handen att de av trafik målskommittén år 1972 avlämnade betänkandena Rätten till ratten äntligen skall resultera i att en proposition kan förväntas i början av nästa år. Jag hoppas att det blir så och att vi inte behöver vänta alltför länge. Jag kan försäkra att ledamöter i de olika länsrätterna många gånger har ställts inför det faktum att förseelser som inte har med trafikbrott att göra blir orsak till återkallelse av körkort. De sociala konsekvenserna kan många gånger bli orimligt stora i förhållande till de överträdelser som förekommit, framför allt för dem som för sin utkomst är beroende av körkort. Vad jag särskilt vill understryka är hur viktigt det är att man verkligen uppmärksammar att länsrätterna måste få de resurser som de behöver för en snabbare handläggning av körkortsärenden än vad som nu är fallet i många av våra länsrätter. Herr talman! Jag har inget yrkande.

Herr talman! Jag har tillsammans med herr förste vice talmannen Bengtson i motionen 1101 hemställt att riksdagen hos regeringen anhåller om förslag till överförande av beslut om körkortsindragning till den domstol som handlägger ifrågavarande brott. Enligt den nuvarande ordningen är det så att frågor om körkortsåterkallelse och varning prövas av länsrätt efter anmälan av vederbörande länsstyrelse. Uppkommer fråga om körkortsåterkallelse får länsrätt förordna att körkortet tillfälligt återkallas i avvaktan på slutligt beslut. Den ordning som nu gäller i fråga om återkallande av körkort är långt "ifrån tillfredsställande. Detta har framhållits både i motioner i riksdagen under de senaste åren och av trafikmålskommittén som i sina betän kanden SOU 1972:70-72 hävdat bl.a. att körkortsfrågor med anledning av trafikbrott skall avgöras av allmän domstol. Detta förslag är helt i enlighet med de tankegångar som jag framfört motionsvägen i riksdagen både vid detta riksmöte och tidigare. Nu förefaller det, herr talman, som om riksdagen — enligt vad justitieutskottet anför i sitt föreliggande betänkande — får ta ställning till frågan om en körkortsreform, innefattande bl.a. frågan om handläggning av körkortsåterkallelser, i början av år 1976. I förhoppning att så sker och att vi alltså i början av nästa år får ta ställning till frågan om överförande av beslut om körkortsindragningar till allmän domstol, dvs. tingsrätt, avstår jag helt naturligt från att ytterligare kommentera motionen 1101. Jag avstår även från att yrka bifall till motionen. Givetvis återkommer jag i frågan vid behandlingen av den väntade propositionen.

Herr talman! 1962 års riksdag beslöt på grundval av några enskilda motioner att begära en utredning om avkriminalisering av fylleriet och reformerade former för samhällets åtgärder mot berusade personer på allmän plats. En av dessa motioner kom från moderathåll — det hette högern på den tiden — och i den framhölls att vårdsynpunkterna på ett annat sätt än vad som skedde borde träda i förgrunden. Samhällets reaktion mot fylleriförseelserna borde vara nykterhetspolitiskt tjänlig, hette det i motionen, och det omhändertagande som då ägde rum vid fylleri tedde sig ”från humanitära, medicinska och psykologiska synpunkter närmast parodiskt”. Detta omhändertagande skedde enligt en lagstiftning från år 1841 emot fylleri och dryckenskap. Året efter riksdagsbeslutet tillsattes den begärda utredningen, närmare bestämt i oktober 1963, och i december 1968 föreslog utredningen dels att straff för fylleri skulle avskaffas, dels en genomgripande reform rörande förvaringen av de omhändertagna. Men vad har hänt? Sedan riksdagen fattade sitt beslut år 1962 har under åren 1963-1974 fylleriböter utdömts i 770 000 fall. Under åren 1969-1974, alltså sedan utredningen var färdig, har böter utdömts i 386 000 fall. Det har tidigare sagts att lagändringarna skulle genomföras i år, men nu har det blivit ett nytt uppskov. Huruvida det kommer att läggas fram en proposition vid nästkommande årsskifte, som utskottet antyder, torde vara ovisst. Regeringen kan inte skylla förseningen på motvilliga ämbetsmän, otidsenliga jurister eller reaktionära krafter i största allmänhet. Den har själv —- och ingen annan — ansvaret för att reformen har fått dröja år efter år och för att under denna tid sjuka människor och deras anhöriga har utsatts för plågor. Siffrorna i detta avseende är skrämmande. Och allt detta hade varit onödigt, om regeringen visat större handlingskraft i denna fråga. Herr talman! En motionär från år 1962 och från år 1975 är djupt besviken.
Herr talman! Jag instämmer i herr Hernelius kritik av det sätt på vilket regeringen har handlagt denna viktiga fråga och det som också jag tycker onödiga dröjsmål som detta ärende har varit utsatt för. I utskottet har vi emellertid nu fått så pass tillförlitliga uppgifter av departementet om att proposition i ärendet verkligen är att vänta under vårens riksmöte, att vi har stannat för att avstyrka motionerna. Men jag och jag tror även utskottet i övrigt är mycket angelägna om att en reform nu äntligen kommer till stånd, ty som herr Hernelius sade är det hittillsvarande förhållandet otillständigt.

Herr talman! I motionen 85 tar vi motionärer upp en rad frågor som rör samhällets stöd i olika former till idrotten och idrottsutövarna. Det gäller breddoch motionsidrottens utveckling och inriktning och sambandet mellan kost och motion, båda frågorna betydelsefulla för människans hälsa och välbefinnande och för att nedbringa samhällets kostnader för sjukvård. Vi tar också upp problemet idrott-utbildning-forskning samt frågor rörande ökade kostnader när det gäller sambandet idrottutbildning. En del av de här frågorna har behandlats av andra utskott, och vi får tillfälle att återkomma till dem när resp. utskotts betänkande behandlas här i kammaren. Vad vi nu har att ta ställning till är kulturutskottets betänkande nr 11, som behandlar det i motionen framförda förslaget om tillsättande av en parlamentarisk utredning som skulle ha till uppgift att utarbeta ett program för ökad breddidrott. Varför har vi tagit upp de här frågorna till debatt? Ja, vi kan konstatera att förändringar i arbetsliv och samhälle i olika avseenden påverkat människans villkor. Den ökade mekaniseringen har inneburit ett ökat stillasittande som medfört att genomsnittssvensken har fått en väsentligt försämrad allmänkondition. För att råda bot på detta krävs en rejäl statlig och kommunal satsning på motion och idrott. Samhällsplaneringen måste inriktas på att ge förutsättningar för ett ökat idrottande för alla samhällsgrupper. Sedan gäller det att med olika åtgärder stimulera de enskilda människorna att utnyttja dessa förutsättningar. Vi motionärer anser att samhället genom ökade insatser inriktade på såväl breddsom elitidrotten bör verka för ett ökat idrottsutövande i alla åldersgrupper. Sambandet mellan kostvanor, fysisk aktivitet och hälsa har alltmer uppmärksammats, och man fäster också större avseende vid motionsverksamhet som ett led i ansträngningarna att motverka rökning och användning av alkohol och narkotika. Riksidrottsförbundet, genom aktionen ”Sverige i trim”, de till RF anslutna specialidrottsförbunden och utanför RF stående idrottsorganisationer gör ett gott arbete genom att med olika aktiviteter söka stimulera människor att motionera mera. Det här är gott och väl, men det återstår mycket att göra. Särskilt viktigt är att hos ungdomen grundlägga sunda motionsoch idrottsvanor. Skolan kan här spela en betydelsefull roll genom att man tidigt fäster vikt vid sambandet mellan kost, fysisk aktivitet och hälsa. För barn och ungdom är det mycket viktigt att de i skolan får regelbunden och lämpligt avpassad motion, så upplagd att den väcker och stimulerar intresset för motionsverksamhet. I en doktorsavhandling ”Fysisk aktivitet under ungdomsåren” vid pedagogiska institutionen vid lärarhögskolan i Stockholm sommaren 1975 konstaterar Lars-Magnus Engström efter en omfattande undersökning att inställningen till motionsverksamhet i 20-årsåldern är mycket positiv bland ungdomen. 98 94 av de tillfrågade flickorna och 97 96 av pojkarna ansåg att fysisk aktivitet och motion är av stor betydelse för hälsan. Trots detta upplevde många att de rörde sig för litet. Om man valde ”mer ansträngande motion 1 till 2 timmar i veckan” som miniminivå skulle omkring 70 96 av flickorna och ca 50 96 av pojkarna ej få tillräcklig fysisk träning. Man kan således påstå att inställningen till fysisk aktivitet är mycket positiv, men långt ifrån alla låter denna ”psykologiska beredskap” manifesteras i egen regelbunden aktivitet. Det ankommer på samhället, inkl. idrottsrörelsen, att tillhandahålla attraktiva och praktiska möjligheter till idrottslig verksamhet, så att den positiva inställningen omsätts i personligt idrottsutövande. Engström frågar i sin avhandling om det verkligen är önskvärt att alla ungdomar ägnar sig åt fysisk aktivitet. De ungdomar som inte har intresse för det borde rimligtvis få ägna sig åt någon annan fritidssysselsättning. Han besvarar själv frågan genom att konstatera att skillnaden mellan fysisk aktivitet och andra fritidssysselsättningar är att samtliga barn och ungdomar behöver fysisk träning i någon form för att uppnå optimal utveckling och för sitt allmänna välbefinnande. Han har dock kommit fram till att elitidrotten bara entusiasmerar en mindre del av ungdomarna till ökad fysisk aktivitet. En ökad satsning krävs därför på sådana fysiska aktiviteter där de rekreativa inslagen är stora och där rika möjligheter finns till kontakter och gemenskap över åldersoch könsgränserna. Utbudet av organiserade former för fysisk aktivitet måste breddas och samtidigt ges ett sådant innehåll att det finns möjlighet för alla att delta. Även socialstyrelsens medicinska expertgrupp för kost och fysisk aktivitet i åldern 0-18 år slår fast att fysisk aktivitet ej får begränsas till en exklusiv fritidssysselsättning för elitidrottsmän. Rapporten avslutas med följande ord: ”När det gäller barns och ungdomars kost och fysiska aktivitet är det uppenbart att samhällsutvecklingen medfört problem som endast samhället kan lösa. För framtiden måste det därför uppfattas som angeläget att alla berörda myndigheter identifierar sitt ansvar och i sin planering mer allsidigt än hittills söker beakta barns och ungdomars speciella behov.” Naturligtvis är behovet av regelbunden motion inte begränsat till de yngre åldersgrupperna. Antalet åldringar växer snabbt i Sverige. Detta har kommit att innebära betydande problem såväl för den enskilde individen som för samhället. Socialstyrelsens arbetsgrupp för pensionärsmotion har i år lagt fram en utredning i vilken man bl.a. poängterar att ”samhällets insatser för de gamla bör inte begränsas till enbart vård. Lika angeläget är ett utbud av aktiviteter av vårdförebyggande och stimulerande slag såsom sysselsättning, kulturell verksamhet, rekreation och inte minst fysisk aktivitet.” Det kärva ekonomiska läge som råder i många landsting och kommuner har medfört en hård prioritering på utgiftssidan. Särskilt idrottens di striktsorganisationer har drabbats av detta och har därför svårt att svara = Nr 29 upp mot de anspråk som ställs på dem. Särskilt drabbas rekryteringen Onsdagen den och utbildningen av idrottsledare, vilket på sikt är mycket allvarligt. 26 november 1975 Flera idrotter har därför vänt sig till näringslivet för att därigenom kunna förbättra sin ekonomi. Idrottens ekonomiska situation och samhällets Ökat stöd åt stöd till idrotten gör det nödvändigt med en samordning av resurserna = idrotten mellan stat, kommuner, företag och andra intressenter också för att förhindra att idrotten kommer i beroendeställning till kommersiella intressen. Tyvärr har vi inte lyckats få med utskottsmajoriteten på våra förslag om tillsättande av en utredning som skulle ha till uppgift att utarbeta ett program för ökad breddidrott. Vi har i den reservation som är fogad vid kulturutskottets betänkande understrukit angelägenheten av att vi får —- en samhällsplanering som bättre tar hänsyn till idrottens och det rörliga friluftslivets behov, —- en ökad satsning på idrottsrörelsen, = en utbyggnad av idrottsoch motionsanläggningar, — åtgärder för att stimulera motionsverksamhet bland barn och ungdom. Med det anförda ber jag, herr talman, att få yrka bifall till den reservation som är fogad vid betänkandet.

Herr talman! I motionen 85 talas det om att människans levnadsvillkor har ändrats, och herr Norrby har också berört detta i sitt anförande. Vår kropp är skapad för ett fysiskt aktivt liv, för en hård kamp för att skaffa föda, för att klara långa förflyttningar och för att skydda mot omgivningen. De aktiva villkoren försvinner alltmer i samhällsbilden. Allt fler får stillasittande arbete, vi åker bil och tåg och vi blir allt bekvämare och sitter bort den ökade fritiden. En känd fysiolog har träffande formulerat vetenskapens syn på de påfrestningar som vårt nya levnadsmönster för med sig: Man måste ha en bra kondition för att klara stillasittandet. Det är i den situationen som idrotten och andra fysiska aktiviteter på fritiden har fått sin stora betydelse. För stora grupper människor har idrotten på olika nivåer blivit ett medel att ge rekreation och avkoppling, gemenskap med andra människor och förbättring av allmänkondition och välbefinnande. För samhället är idrotten och motionsutövandet ett medel att skapa friskare och bättre fungerande människor. De ökade sjukvårdskostnaderna och andra sociala utgifter som följer med en försämrad folkhälsa visar att det behövs en satsning från samhällets sida på förebyggande åtgärder, på friskvård. Den försämrade folkhälsan kostar i dag samhället en massa pengar i form av läkararvoden, sjukhusplatser, mediciner, försäkringskassemedel, produktionsbortfall och mycket annat. Den här medvetenheten om de förebyggande åtgärdernas betydelse, 33 friskvårdens betydelse, har tagit sig skiftande uttryck. Statsmakterna ger stöd i olika former till idrotten. Stödet utgår till anläggningar och även som ett direkt stöd till idrottsrörelsen. Det senare stödet ges till idrottens egna organisationer att fördelas av dessa. Landstingen har som huvudmän för sjukvården också tagit upp friskvård på sina program och ger stöd till idrott och olika motionsaktiviteter samt även till anläggningar. Många landsting har också upprättat ambitiösa friskvårdsplaner med ett brett åtgärdsprogram. Även på den kommunala nivån satsas på idrottsanläggningar av olika slag, och man ger i olika former ett direkt och indirekt stöd åt idrotten. Det utgår i form av stöd till föreningar och till olika aktiviteter som anordnas i idrottsföreningarnas och andra organisationers regi. Den sociala aspekten med fritidssysselsättningar för ungdomarna spelar-också en betydelsefull roll i sammanhanget och är av stor betydelse för kommunerna. På alla nivåer inom samhället sker alltså en satsning på idrotten och motionsutövandet. Men vad som saknas i sammanhanget — och det har påpekats i motionen — är en samordning av resurserna, en genomgripande plan för hur samhällets satsning på de olika nivåerna skall ske. En samordning behövs också då man så att säga går idrotten in på livet och tittar på idrottens olika verksamhetsformer. Vi har skolidrotten, som riktar sig till de ungdomar som går i skolorna, en idrott som har en mer eller mindre obligatorisk karaktär. Här gäller det att i större utsträckning än tidigare stimulera ungdomarna så att de känner motivering för skolidrotten och för de program som skolorna har för att aktivera ungdomarna på det fysiska området. Vi har vidare breddidrotten i stort. Det är den idrott som bedrivs inom olika idrottsföreningar med sikte på den stora massan och kanske framför allt inom Korporationsidrottsförbundet. Vi har ytterligare den del av idrotten som går under beteckningen elitidrott. Här är syftet att nå goda resultat i konkurrens med andra tävlande. Vi har olika problem inom idrotten, t.ex. hur en ambitiös idrottsgrabb och idrottsflicka skall kunna kombinera sitt idrottsutövande på relativt hög nivå med utbildning och planering inför framtiden. På detta problem har man i dag funnit vissa dellösningar. Men här fungerar inte samordningen och det förekommer stora orättvisor mellan olika regioner. Satsningarna är olika stora, och antalet utbildningsplatser som erbjuds i detta sammanhang är mycket begränsat. Det är närmast på samordningssidan som den utredning som reservanterna förordat skulle vara av största betydelse. Det gäller alltså en samordning av den satsning som sker från samhällets sida på olika nivåer —- stat, landsting och kommuner. Det gäller också en samordning av idrottens egna aktiviteter på olika plan. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen.

Herr talman! Till kulturutskottets betänkande nr 11 med anledning av motion om ökat stöd åt idrotten ber jag att få göra några kommentarer. Låt mig då först med glädje konstatera att förståelsen för idrotten och dess problem bland riksdagsledamöterna nu är långt större än tidigare. Förändringen är stor sedan början av 1960-talet, då vi i riksdagen — herr talmannen minns det väl — ännu fick kämpa hårt för att få bort nöjesskatten på idrottstävlingar och då många ledamöter fortfarande betraktade idrotten som ett överklassnöje. Situationen i dag är en helt annan. Idrottsrörelsen är numera allmänt erkänd och den har nått en för vart år allt större omfattning. Den erhåller också högst avsevärt ekonomiskt stöd från både stat och kommun. Som exempel på det statliga stödets tillväxt skall här endast nämnas att det s.k. organisationsstödet de senaste tio åren ökat från 15,7 till 75,9 milj.kr. En god skjuts uppåt fick de statliga idrottsanslagen genom riksdagsbeslut våren 1970 som en följd av utredningen Idrott åt alla, SOU 1969:29. Anledningen till det ökade ekonomiska stödet är att allt fler kommit till insikt om idrottens stora betydelse, såväl för den enskilde individen som för samhället i dess helhet. Många förmenar också att satsningen på idrotten är nationalekonomiskt väl motiverad med hänsyn främst till idrottens hälsofrämjande betydelse. Kulturutskottet understryker med rätta i sitt betänkande breddidrottens värde när det gäller att förbättra människors fysiska och psykiska hälsa samt ge dem möjligheter till sociala kontakter och rikare fritid. Utskottet nämner också vissa riksomfattande aktioner för motion. För min del faller det sig naturligt att här komplettera exemplen med SLS - Svenska livräddningssällskapet-Simfrämjandet — årliga simborgarkampanjer med deras hundratusentals deltagare och med att erinra om att simningen för många människor är en idealisk motionsaktivitet. Genom regelbunden motionssimning skaffar man sig förutom en förbättrad kondition en god simförmåga, som utgör en ständig glädjekälla och en värdefull tillgång vid eventuellt drunkningstillbud. Herr talman! Jag kan inte underlåta att i detta sammanhang påminna om att alltjämt sannolikt uppemot hälften av vår befolkning inte kan simma. Uppgiften är säkerligen för många förvånande, men tyvärr torde den vara riktig. Som stöd för den har jag vår första och hittills enda riksomfattande undersökning av svenska folkets simkunnighet. Den fick vi på förslag av Simfrämjandet vid 1945 års folkräkning, då det gällde att besvara frågan: Kan ni simma 50 meter? Frågan avsåg endast personer över 7 år. 47,9 90 uppgav sig då kunna simma den uppgivna distansen. Situationen har väl något förbättrats men den är alltjämt helt otillfredsställande. Jag utgår därför nu ifrån att, om den av motionärerna begärda utredningen kommer till stånd, man i denna kommer att ägna frågorna om simundervisning och simidrott som motion speciell uppmärksamhet. Personligen beklagar jag att utskottet ej kunnat enas om att tillstyrka förslaget om en utredning om ökat stöd till breddidrotten. Detta innebär på intet sätt något misstroende mot Riksidrottsförbundet och Korporationsidrottsförbundet. Båda utför ett utomordentligt värdefullt arbete. Med tillfredsställelse noteras också att idrottsriksdagen denna vecka kommer att besluta om Korpens inlemmande i Riksidrottsförbundet. Båda organisationerna borde, såvitt jag förstår, med glädje hälsa förslaget om ett riksdagsbeslut om en parlamentarisk utredning om ökat stöd åt breddidrotten. Idrottsrörelsen föreslås jämte utbildningsväsende och kommuner att vara med i denna utredning, vars resultat givetvis kommer att bli ett ökat samhälleligt stöd åt idrotten. Herr talman! Med min starka övertygelse om idrottens utomordentliga värde för vår nation ur såväl social som medicinsk och nationalekonomisk synpunkt ber jag att få yrka bifall till reservationen.

Herr talman! Det finns mycket gott att säga om idrottsrörelsen. Idrott och motion har stor betydelse för både den enskilde och samhället. Idrottsverksamheten bärs i vårt land upp av ett starkt intresse hos en bred allmänhet. Tyvärr kan man väl konstatera att det intresset i många fall endast tar sig uttryck i att man bildar hejarklack på läktare eller följer elitidrottens spännande tävlingar framför TV-apparaten. Men många prövar också själva olika former av idrottsutövning. Det är verkligen angeläget att stimulera dessa motionärer till att fortsätta och att stimulera andra till att komma med i motionsaktiviteter av olika slag. Mycket gott finns också att säga om de idogt arbetande idrottsledarna i föreningar och klubbar. De är verkligen värda uppskattning. Särskilt tänker jag då på den betydelsefulla insats som många gör för våra ungdomar. Dessa ledare, liksom ungdomsledare i annan föreningsverksamhet, utför ett arbete av utomordentligt stort värde. Jag är alldeles övertygad om att vi alla här är helt överens. Det är inte heller skilda meningar om behovet av stöd från samhällets sida till idrotten som föranleder denna debatt. När det gällt att anslå medel till idrottsrörelsen har vi i riksdagen under flera år nått en fullständig enighet. Samhället har under de senaste åren ökat anslagen till idrotten i mycket snabb takt. Ökningen av organisationsstödet har herr Schött redan nämnt. Till det kan läggas att anläggningsstödet under 1970-talet ökat från 16,5 till 24,6 milj.kr. Det tidigare fritidsgruppsstödet, som numera utgår i form av lokalt aktivitetsstöd, har under motsvarande tid ökat från 11,9 till 24,7 milj.kr., således en fördubbling. Men den avgjort största insatsen svarar kommunerna för. Enligt en uppgift som angetts i remissvaren till utskottet har kommunernas sSatsning på idrottsverksamhet under 1970-talet ökat från ca 400 milj.kr. till 1 200 milj.kr. Det innebär en tredubbling. Riksdagen tog år 1970 ställning i frågan om inriktningen av samhällets stöd till idrotten. Det skedde med utgångspunkt i förslag som redovisats i utredningen Idrott år alla. Beslutet innebar att Sveriges riksidrottsför bund anförtroddes att utöva myndighetsfunktion vad det gäller orga Nr 29 nisationsstöd till idrotten. Onsdagen den När vi i kulturutskottet genom motion av herr Norrby m.fl. ställdes 26 november 1975 inför uppgiften att pröva frågan om en ny idrottsutredning, var det därför naturligt att i första hand inhämta yttrande från Riksidrottsförbundet — Ökat stöd åt och Korporationsidrottsförbundet. Eftersom motionen genom sitt pro — idrotten gram för ökad breddidrott berörde ett flertal samhällsområden, vidgade vi kretsen av remissinstanser till att omfatta Landstingsoch Kommunförbunden, skolöverstyrelsen, Sveriges Radio, statens ungdomsråd och UKÄ. Remissvaren är vad gäller kraven på en ny parlamentarisk utredning klart avvisande. Statens ungdomsråd finner ingen anledning att tillsätta en parlamentarisk idrottsutredning. ”Denna uppgift borde med förtroende kunna anförtros den samlade idrottsrörelsen att utredas i den ordning den finner mest ändamålsenligt”, säger ungdomsrådet. Kommunförbundets majoritet avstyrker motionärernas förslag. Svenska korporationsidrottsförbundet ifrågasätter behovet av en särskild utredning och framhåller att samhällets beslutsfattare på olika nivåer bör ha förtroende för idrottsrörelsen att själv arbeta fram sådana program. Riksidrottsförbundet är också klart avvisande till tanken på en ny idrottsutredning. Förbundet redovisar att ett kontinuerligt utredningsoch utvecklingsarbete utförs inom riksidrottsstyrelsen och dess kansli. Som exempel nämns den pågående utredningen om idrottens kommersialisering. Enligt vad jag har inhämtat kommer den utredningen att kunna redovisas redan våren 1976. Centrala motionsrådet, som är ett samarbetsorgan mellan socialstyrelsen, Kommunförbundet och idrottsrörelsen, gör i samverkan med landstingen upp program för friskvårdssatsningar över hela landet. Det förestående samgåendet mellan Korporationsidrottsförbundet och Riksidrottsförbundet bör kunna ge ökad kraft åt satsningarna för bredd” idrott. Även när det gäller frågan om kombination av elitidrott och studier pågår en bred försöksverksamhet. Den sker i samverkan mellan Riksidrottsförbundet och skolöverstyrelsen. Det är mot denna bakgrund som Riksidrottsförbundet enhälligt avstyrker motionens förslag om en ny parlamentarisk utredning. När det gäller övriga remissorgan kan nämnas att tre universitet utifrån speciella aspekter tillstyrker en utredning, medan ett universitet avstyrker. Skolöverstyrelsen, Sveriges Radio och Landstingsförbundet tar inte ställning i fråga om tillsättande av en idrottsutredning. Herr Norrby beklagade här tidigare att han och övriga reservanter inte fått majoriteten i utskottet med på förslaget om en utredning. Till det är bara att säga att avgörande för vårt ställningstagande har varit att motionärerna inte fått med någon av de tunga remissinstanserna på förslaget. Reservanterna har bara tre universitet att hålla i handen när de 37 i denna fråga nu föreslår en stor parlamentarisk utredning. Men det märkliga har inträffat att de borgerliga ledamöterna i kulturutskottet, med undantag för herr Nilsson i Agnäs, går emot en klar remissopinion. Trots det som idrottsrörelsen framhåller föreslås i reservationen att riksdagen skall tvinga på Riksidrottsförbundet och Korpen en utredning om idrotten. Det är mycket förvånande. I flera sammanhang, här i riksdagen och i samhällsdebatten för övrigt, har värdet av folkrörelserna betonats. När vi från socialdemokratiskt håll har argumenterat för vidgade uppgifter för folkrörelserna har vi mött en borgerlig kritik som har menat att vi velat styra folkrörelserna och begränsa deras frihet. Den kritiken har varit helt oberättigad. Det förslag som reservanterna nu inbjuder riksdagen att anta är däremot ett utmanande exempel på bristande förtroende för en av de största folkrörelserna. Det bör enligt utskottsmajoritetens mening vara den samlade idrottsrörelsens uppgift att med samhällets stöd söka nå nya grupper för regelbunden motion och att ytterligare stärka breddidrotten. Vår ståndpunkt grundar sig således på ett förtroende för den samlade idrottsrörelsen.

Herr talman! Herr Andersson i Lycksele använde så starka ord när han försökte motivera utskottsmajoritetens ståndpunkt i denna fråga. Jag skall inte använda sådana ord. Låt mig bara svara på en fråga som herr Andersson ställde. Det har inte på något sätt föresvävat mig i varje fall och jag tror inte heller någon av dem som skrivit under reservationen att man kunde ifrågasätta Riksidrottsförbundets möjligheter att självt klara de uppgifter som samhället har ålagt förbundet. Vilka andra saker stöder vi oss då på? Man kan dagligen ta del av utvecklingen på detta område. Senast i går framgick det av en tidningsnotis att Kockums i Malmö bygger en fritidsanläggning för sina anställda för 24 milj.kr. Kockums är inte det enda företag som gör så. Eftersom företagen har miljöfonder att ta av, kanske vi i allt större utsträckning får vara med om en utveckling i denna riktning. Det är i och för sig bra, men det bör ändå in i det som vi pekar på, nämligen planeringen för de resurser som står till buds. Tyvärr måste man då konstatera — RF i all ära — att idrottsrörelsen i sin helhet i dag inte har någon möjlighet att ingripa i statsmakternas och kommunernas planering. RF är bara en remissinstans. Jag vill ställa frågan, och jag vet att den blir mer belyst under den diskussion som följer: Hur skall idrottsrörelsen påverka landstingens idrottsanslag? Vi vet att distriktsorganisationerna inom idrottsrörelsen i dag — det påpekade jag i mitt förra anförande — har för små resurser. Där finns en flaskhals när det gäller våra möjligheter att föra ut detta budskap och få med människorna på ett ökat motionsutbud. Detta har konstaterats även av RF, som har tillskrivit Landstingsförbundet och påpekat dessa problem. Där kan RF, som sagt, inte gå in mer aktivt. Huruvida landsting och kommuner har möjlighet att uppfylla dessa krav beror helt på deras ekonomiska ställning. Herr Ångström behandlade frågan om friskvård på ett mycket förtjänstfullt sätt, när han sade att vi måste få en samordning av de totala resurser som står till förfogande. Vi måste se efter på vilka områden dessa resurser verkligen gör bästa nyttan. Det tycker jag är en styrka i vårt krav på utredning.

Herr talman! Jag vill först protestera mot herr Anderssons i Lycksele påstående att reservanternas begäran om en utredning för att åstadkomma samordning skulle vara ett bevis på bristande förtroende för idrotten. Så är det inte alls. Denna planering griper emellertid in på områden, som i många fall ligger utanför idrottens egna men som har betydelse i sammanhanget. Därför behövs en sådan här utredning såsom hjälp även för idrotten. Herr Andersson har också konstaterat att det är en rik flora av utbud av idrottsoch motionsaktiviteter och att utbuden sker i hård konkurrens med alla andra lockande utbud i samhället. Denna utveckling är på både gott och ont. På gott, därför att den stimulerar till ökad fysisk aktivitet och, som vi hoppas, ger information och upplysningar som på sikt skall kunna förbättra kostvanor och andra vanor. Det kan konstateras att de olika former av fysisk aktivitet som idrottsoch friluftsrörelsen erbjuder också är en betydelsefull social faktor. På ont, därför att utbuden inte är samordnade vare sig i tid, till lokal eller till målgruppsinriktning och därigenom många gånger inte får avsedd verkan. Ibland förefaller de t.o.m. vara avtrubbande. I alltför hög grad flyttar utbuden idrottsoch motionsutövandet från ett område till ett annat i stället för att mer målmedvetet försöka nå nya målgrupper och nya individer. Utbud av t.ex. kampanjkaraktär kräver alltför onyanserade insatser av verksamma ledare som redan är hårt engagerade på andra områden. Det inverkar negativt på deras vanliga verksamhet. För att komma till rätta med de negativa faktorer som jag här har påvisat måste idrottsrörelsen i betydligt större utsträckning än som nu är fallet samråda och samordna utbuden.

Herr talman! Jag blev något förvånad, när herr Andersson i Lycksele påstod att vi som har yttrat oss hyser misstroende mot Riksidrottsförbundet. Jag tillät mig i mitt anförande understryka att vad jag där androg på intet sätt innebar något misstroende mot Riksidrottsförbundet och Korporationsidrottsförbundet. Jag betonade att båda organisationerna utför ett utomordentligt värdefullt arbete. Men dessa organisationer har många och stora uppgifter och deras resurser är mycket begränsade. Jag tycker då att det är beklagligt att de tackar nej till förslaget om en statlig parlamentarisk utredning, som — vilket jag också nämnde — utan tvivel skulle komma att resultera i ökade resurser åt idrotten. Jag tillät mig även beröra ett alldeles speciellt område, nämligen simkunnigheten och simidrotten som motion. Tyvärr är detta område starkt försummat av samhället, och jag tror att man där kan nå ett gott resultat endast genom en parlamentarisk utredning. I en interpellationsdebatt 1972 hemställde jag till dåvarande idrottsministern, statsrådet Bengtsson, att ta initiativ till en sådan utredning, men den har inte kommit till stånd. Det är därför fullt förklarligt att jag nu nappar på chansen att få en utredning om breddidrotten, där på ett mycket naturligt sätt de utomordentligt viktiga frågorna om simkunnighet och simidrotten som motion kunde komma in. Herr talman! Jag yrkar än en gång bifall till reservationen.

Herr talman! Herr Norrby tyckte att jag använde så starka ord. Jag tror inte att jag gjorde det. I varje fall använde jag inga överord. De argument som jag framförde var i stort sett ett referat av de argument som remissinstanserna har givit oss i utskottet i mening att vi skulle ta intryck av dem. Utskottsmajoriteten har också tagit intryck av remissinstansernas argument. Det har däremot inte reservanterna gjort. Herr Norrby tillbakavisar påståendet att reservanternas förslag skulle innebära en begränsning av idrottsrörelsens funktioner. Men ni hyser otvivelaktigt inte tilltro till idrottsrörelsens egen bedömning av situationen. Idrottsrörelsen vill inte ha en utredning, men ni alla tre talare från den borgerliga sidan menar att utredningen ändå borde ske. Herr Ångström säger att det inte är fråga om bristande förtroende för idrottsrörelsen. Men den behöver en utredning som hjälp, anser herr Ångström. Men just nu sitter idrottsrörelsens företrädare och håller tummarna för att riksdagen inte skall bifalla reservationen, därför att man uppfattar en ny utredning som icke önskvärd i det här läget. Vi borde väl kunna hysa den tilltron till en av de största folkrörelserna i landet, när den nu talar om hur den ser på saken, att vi inte går in och säger: Det här begriper ni inte! Det är egentligen vad herr Schött menar att vi bör säga. Han påstår också att han inte hyser någon misstro, men i nästa andetag säger han att RF och Korpen borde hälsa en sådan här utredning med tillfredsställelse. Ja, det tycker herr Schött, men både Korpen och Riksidrottsförbundet har sagt: Vi hälsar den inte med tillfredsställelse, utan vi avvisar utredningskravet! Varför skall vi här i riksdagen påtvinga den samlade idrottsrörelsen en utredning och begära att idrotten skall delta i den, när idrottens egna företrädare har sagt ifrån mycket tydligt att de inte vill ha någon utredning?

Herr talman! Herr Andersson i Lycksele lämnade en redovisning för hur remissinstanserna hade ställt sig, och han nämnde mycket riktigt att det bland dem fanns flera universitet som biträtt vårt krav på utredning. Jag kan förstå den inställningen från universitetens sida, eftersom jag vet att studentidrotten — kanske mest på grund av obligatorieutredningen — synes gå en oviss framtid till mötes. Motionsidrotten på våra högskoleorter blir kanske mer eller mindre satt på undantag. Av den anledningen tror jag att vi har att beakta vad universiteten och de övriga remissinstanser som har biträtt vårt krav på utredning har sagt. Vi måste komma ihåg att det var fler remissinstanser än dessa universitet som tillstyrkte utredning. Jag vill ånyo tillbakavisa vad herr Andersson sagt om att vi inte har tilltro till Riksidrottsförbundet, och jag måste ställa en motfråga om utskottsmajoritetens förtroende för Riksidrottsförbundet. Utskottet skriver nämligen följande: ”Utskottet har kunnat konstatera att Riksidrottsförbundet och framför allt vissa utanför förbundet stående idrottsorganisationer gör stora ansträngningar att stimulera människor att delta i olika motionsaktiviteter.” När betänkandet skrevs. uppfattade jag detta som ett uttryck för bristande tilltro till Riksidrottsförbundet och i all synnerhet till specialidrottsförbunden. som ju verkligen står för det breda idrottsarbetet. Jag måste därför fråga herr Andersson: Är det inte bristande tilltro till Riksidrottsförbundet som ligger bakom detta yttrande?

Herr talman! Jag konstaterar att Georg Andersson i Lycksele inte har haft ett enda positivt ord att säga om den samordningstanke som jag och ett par andra debattörer har framfört. Inser inte Georg Andersson att det kan ligga mycket positivt i en övergripande samordning mellan olika satsningar från samhällets sida och de aktiviteter som idrotten själv bedriver? På det sättet kan det förhindras att konkurrens uppstår om samma aktivitetsutbud och samma målgrupper, och i stället kan man få en koncentrerad och riktad satsning i olika sammanhang. Georg Andersson upprepar att det är mitt bristande förtroende för idrottsrörelsen som dikterar min anslutning till utredningskravet. Jag måste påstå att det är ett starkt uttryck. Georg Andersson känner mycket väl min personliga inställning till idrotten, och jag har i mitt förra anförande förklarat att den samordningstanke som jag pläderar för griper in på områden där idrotten inte har möjlighet att göra sig gällande — på samhällsplaneringens område, för att ta ett exempel. Det är över alla dessa områden som man måste kasta blicken när man bedömer möjligheterna att stimulera och aktivera idrottsoch motionsverksamheten. Därför anser jag att en parlamentarisk utredning i enlighet med reservanternas förslag skulle vara ytterst betydelsefull.
Herr talman! Även jag beklagar att herr Andersson i Lycksele tar till så starka ord. Det verkar som om han inte tror att vi andra har de bästa avsikter. Men vi tre som talat för reservationen har väl på olika sätt visat vilket stort intresse vi har för idrotten. Jag tycker att vi bör respektera varandra, även om vi har olika uppfattningar i det här ärendet. Som framgår av betänkandet är Riksidrottsförbundet inte särskilt tilltalat av tanken på en ny utredning, men hurudant det är i de djupa leden kanske är en annan sak. Jag tycker att det här inte får vara någon prestigefråga. Den utredning som lade fram sitt betänkande 1969 var en bra utredning, och det blev goda resultat av den. Vi har den förhoppningen att det skall bli likadant, om vi nu får en utredning som har parlamentarisk sammansättning och där hela samhället är representerat. Det är dock en helt annan tyngd över en sådan utredning än över en utredning som sköts internt av organisationerna. Jag beklagar än en gång att idrottsrörelsen icke har velat tacka ja till en utredning av det slag reservanterna föreslår.
Herr talman! Det senaste inlägget är litet pinsamt, tycker jag. När herr Schött skall bevisa att det inte föreligger någon misstro gentemot Riksidrottsförbundet, säger han nu: Hur är det i idrottsrörelsens djupa led? Menar herr Schött att när Riksidrottsförbundets styrelse och Korpens styrelse uttalar sig så har de inte stöd för sina uttalanden i sin egen medlemskår? Det innebär ju ett ifrågasättande av demokratin i folkrörelserna, och det tycker jag är ganska allvarligt. Till herr Ångström vill jag skämtsamt säga att jag undrar om han inte kommit litet för sent till stafettväxlingen för att föra fru Frenkels talan från utskottet vidare här i kammaren. Jag tror att om herr Ångström hade varit med i ett tidigare skede så hade måhända inte den här situationen uppkommit. Om jag har fattat det rätt, har herr Ångströms partivänner i Kommunförbundet ställt sig avvisande till utredningskravet. Nu frågar herr Ångström: Har inte herr Andersson i Lycksele någon förståelse för samordningstanken? Visst har jag det. Men jag kastar frågan tillbaka: Menar herr Ångström att Riksidrottsförbundet, Korpen, Kommunförbundet, Landstingsförbundet och statens ungdomsråd samtliga saknar förståelse för och insikt om behovet av samordning? Det är ju på deras yttranden vi har grundat vårt ställningstagande, och då skall väl inte vi komma här och leka förmyndare och säga: Ni begriper inte detta. Ni behöver minsann samordna era insatser. De har inte heller utifrån dessa aspekter funnit att det föreligger något behov av en utredning just nu. Slutligen vill jag säga till herr Norrby: Det är väl att klamra sig fast vid ett mycket svagt halmstrå att i den här breda remissomgången fästa sig så vid vad tre universitet med en mycket speciell vinkling av problematiken har yttrat. Ett universitet har uttalat sig emot utredningen och tre har haft förståelse för den. Men de har yttrat sig utifrån speciella synpunkter. De tunga remissinstanserna är de som jag tidigare nämnde. De har sett frågan i ett vidare sammanhang.

Herr talman! Idrottens frågor har onekligen fått en stor plats i riksdagen under senare tid. Det är naturligt och riktigt. Idrottsrörelsen är en stor och betydelsefull folkrörelse. Och den är en rörelse med viktiga ungdomsfostrande och allmänt hälsofrämjande uppgifter, fysiskt och psykiskt. Därför är också idrottens mål, verksamhetsformer och ekonomiska situation frågor som angår oss alla som medborgare och som beslutsfattare. Som grund för idrottsrörelsens relationer till samhället ligger väsentligen den utredning som leddes av landshövding Karl Frithiofson och som riksdagsbehandlades 1970. Den utredningen och det riksdagsbeslut som föranleddes av den kom att formulera målet för samhällets stöd till och förhoppningar om idrotten under rubriken Idrott åt alla. Samhället stöder i dag både den direkt tävlingsinriktade och den mera motionsoch friskvårdsanpassade verksamheten. Jag tror att det är riktigt, som det sägs i motionen och ofta i debatten, att tävlingsidrotten verkar stimulerande och ofta befrämjar människornas intresse för motionsutövning och verkar för en aktivering rent fysiskt. Men jag anser att det finns gränser för vad tävlingsidrotten i detta fall kan åstadkomma. Detta gäller i mycket hög grad tävlingsidrottens inverkan på unga människor, pojkar och flickor. De identifierar sig lätt med stjärnorna och vill gärna bli en Björn Borg eller någon annan av dem som syns mest i massmedia och som gör de resultatmässigt goda idrottsprestationerna. Det är positivt i långa stycken, men man måste vara klar över att det också finns negativa sidor av ungdomens strävan till identifikation. Jag vill gärna citera ett utdrag ur Korporationsidrottsförbundets yttrande i anledning av motionen som finns återgivet i utskottsbetänkandet: ”Även om elitidrotten har sin givna plats är det viktigt understryka att samhällets stöd i första hand bör ges till breddidrotten. De människor som inte har fysiska förutsättningar för eller intresse av att hävda sig i tävlingar måste stimuleras på annat sätt. Ofta finner man bland ungdomar, men även i andra åldersgrupper, personer som i tävlingssammanhang känner sig utslagna och därför blir negativa.” Det är riktigt att uppmärksamma denna problematik. Den har också sin betydelse i de sammanhang som vi debatterade här i riksdagen förra veckan, nämligen den tilltagande kommersialiseringstendensen inom idrotten. Vi bör i grunden vara mycket positiva till tävlingsidrott och elitidrott men också vara öppna för de många problem som kan följa med den typen av idrottsutövning. Vi har inom Korpen kanske litet patetiskt formulerat en målsättning på idrottsspråk: 22 på läktaren och 50 000 på innerplan. Det bör vara idrottens strävan i dess olika former och samhällets målsättning för stödet till idrotten. De mångas delaktighet i aktivitetsutbudet måste vara det primära. Från Korporationsidrottsförbundets sida kan vi konstatera att ett mycket fint samarbete har utvecklats med landstingen under senare år, där friskvårdsfrågorna alltmer fått en framskjuten plats i samarbete med olika samhällsorgan. Vi får härigenom möjligheter att göra mycket goda insatser. I det arbetet har sambandet mellan riktig kost och klokt utövad motion fått en central ställning. Den kopplingen är mycket viktig. Jag vill nämna några siffror som kan vara intressanta när vi diskuterar omfattningen av motionsidrottsutbudet. Jag tar det i tioårsperspektiv. År 1965 kunde det genom Korpens olika insatser registreras 2,2 miljoner starter i olika idrottsliga, motionsinriktade aktiviteter från enskilda människor i det här landet. Samma siffra beräknas för 1975 bli 20 miljoner. Det är alltså en inte ringa ökning som har skett under de här åren, och den har i hög grad varit möjlig tack vare samhällets stöd. Vi hoppas helt naturligt på en fortsatt utveckling av anslagen — givetvis i relation till alla de andra anspråk som vi som politiker och medborgare ställer på samhället.

Det är inget försök att nedvärdera Riksidrottsförbundets insatser — det vare oss fjärran — utan det är ett sätt att klargöra att de aktiviteter som skall locka de många människorna till motion och friskvårdaktivitet i hög grad kanaliseras genom Korporationsidrotts förbundet och Skidoch friluftsfrämjandet, vilka i dag står utanför RF. Detta är inte så konstigt. Uppgiften för RF och dess klubbar är i första hand att bedriva tävlingsidrott i olika former. Det är det primära, och därför är förhållandena sådana som jag redogjort för. Att i den här formuleringen se ett angrepp på Riksidrottsförbundet är verkligen att se spöken på ljusa dagen, herr Norrby. Det är en konstruerad motsättning. Vi har endast försökt att precisera och kvantifiera ett relevant förhållande.

Vi tror alltså att detta samgående kommer att öka kraften i utbudet — ett utbud som på det sättet skall kunna nå allt flera. Och att beslutet ger möjligheter för motionsidrottens företrädare att få säte och stämma i idrottens parlamentariska liv och delta i RF:s funktion som myndighet är viktigt ur demokratisk synpunkt. Vi bejakar i allt väsentligt vad som har sagts i motionen. Men vi vänder oss mot yrkandet om en utredning, och Georg Andersson i Lycksele har klart utvecklat skälen till utskottets ställningstagande.

Jag vill citera vad Korporationsidrottsförbundet har sagt på den här punkten: ”Förbundet ifrågasätter behovet av en särskild utredning med uppgift att "utarbeta ett program för ökad breddidrott'. Det anser att samhällets beslutsfattare på olika nivåer bör ha förtroende för idrottsrörelsen att själv arbeta fram sådana program.

Man skall också vara medveten om — och det framgår av RF:s yttrande — att den typen av utredningsarbete pågår kontinuerligt. Det är ett ständigt förlopp: man diskuterar, granskar sin situation och sin möjlighet att uppfylla idrottens primära mål. Får jag till slut göra en partipolitisk vinkling av det här. Det känns som om den vore på sin plats. Det är litet underligt att höra uttalandena i dag från företrädare för centerpartiet, folkpartiet och moderata samlingspartiet — som normalt, när de ser på samhällsfrågor, hävdar att samhället skall i största möjliga utsträckning hållas utanför, att det är den fria företagsamheten som skall på ett lyckligt sätt lösa det mesta av problemen här i landet. Men när vi hävdar den linjen i det här läget — stödda på ideella frivilliga organisationers mening — att dessa organisationer, på den folkrörelsegrund de har, bäst skall klara breddningen av idrotten, då vill ni inte vara med. Då ropar ni på samhället, t.o.m. —- förmodar jag — det starka samhället, och tycker att det egentligen bara är samhället som kan klara de här frågorna på ett bra sätt. Det är ett mycket egendomligt förhållande, och jag vill göra gör kammaren uppmärksam på det. Herr talman! Med det anförda vill jag yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Jag skall inte försöka övertyga herr Alsén om behovet av den utredning vi har föreslagit i motionen. Jag kan bara konstatera att Svenska korporationsidrottsförbundet i sitt remissyttrande över motionen behandlade den på ett mycket förtjänstfullt sätt — fastän man slutligen kom fram till den ståndpunkt som herr Alsén här företräder. Jag måste säga att Korporationsidrottsförbundet behandlade motionen - som jag fattade det — mycket mer seriöst än RF tyvärr gjorde. Det gav mig anledning att göra den här noteringen. Sedan tycker jag att det är bra att herr Alsén har redogjort för sin inställning till vad som står i betänkandet och sagt att det inte på något sätt innebär ett misstroende mot Riksidrottsförbundet och specialidrottsförbunden, som också bedriver verksamhet på det här området. Det är inte bara Korpen som har motionsverksamhet utan också specialidrottsförbunden har en mycket bred verksamhet i gång på motionssidan. Det är bra att herr Alsén har konstaterat att det som står skrivet i betänkandet inte innebär något misstroende mot RF och specialidrottsförbunden. Jag noterar detta tacksamt.
Herr talman! Herr Alsén var mot slutet av sitt anförande inne på de ideologiska frågorna. Mig veterligt har vi moderater aldrig motsatt oss några parlamentariska utredningar när det gäller att stödja idrotten. Vi moderater har vad jag kan förstå ett mycket gott förflutet i riksdagen. när det gäller stöd åt idrotten. Jag vet att vi och övriga borgerliga partier många gånger har fått kämpa mycket hårt för att få fram bättre villkor för idrotten än den socialdemokratiska regeringen föreslagit. Herr Andersson i Lycksele sade att jag ifrågasatte demokratin inom Riksidrottsförbundet. Det gör jag ingalunda. Vad jag avsåg var att många utövare av idrott — de kanske inte är anslutna till vare sig Riksidrottsförbundet eller Korpen —- med glädje skulle se att vi kunde vidga breddidrotten. De har kanske inte så stark känsla för tävlingsidrotten. Jag har alltså uppfattningen att den stora allmänheten med glädje skulle hälsa en utredning som tar speciellt sikte på breddidrotten. Det var det jag försökte säga.
Herr talman! Jag ber att få tacka herr Norrby för hans vänliga komplimang till Korpidrottsförbundet för dess yttrande. Jag vill inte av herr Norrbys uttalande om Riksidrottsförbundet och dess yttrande dra slutsatsen att han känner viss misstro mot Riksidrottsförbundet. Det tror jag inte att han gör. Men man kan ju om man vill, herr Norrby, ställa Korporationsidrottsförbundets verkligt omfattande och seriöst skrivna yttrande med anledning av motionen i relation till Riksidrottsförbundets. Då finner också jag det väl knapphändigt. Kanske kan det ses som en bekräftelse på det som jag försökte säga låg i utskottets skrivning på den punkt vi tidigare diskuterade, nämligen att Riksidrottsförbundet — vilket är naturligt — är framför allt tävlingsidrottsinriktat och naturligen har mindre att säga på motionsidrottsområdet. Jag hoppas att det förhållandet skall förbättras i och med Korpens inträde i RF. Jag är nog förmäten att tro det. Vi kommer varandra närmare och kan i en vardaglig dialog ta upp dessa frågor. Sedan, herr talman, vill jag till slut konstatera att herr Schött inte har något emot det starka samhället. Det gläder mig.
Herr talman! Herr Alsén och jag kanske inlägger litet olika mening i uttrycket starkt samhälle.

Herr Alsén är ju inte främmande för dessa frågor. Han har ett vackert förflutet bl.a. som ordförande i världens äldsta simsällskap, Uppsala Simsällskap, stiftat 1796.
Herr talman! Det börjar kanske bli litet av klubb för inbördes beundran. Jag tackar givetvis för herr Schötts vänlighet också. Om vi får med Korporationsidrottsförbundet i Riksidrottsförbundet och därmed säte och stämma i de beslutande organ som finns i Riksidrottsförbundet är det helt naturligt för oss att i samarbete med representanter för övrig idrott söka diskutera och komma till rätta med alla de problem som kan finnas inom dagens idrott, och de är förvisso inte så få. Herr Schötts, som jag tycker, mycket fint skötta sektor, sim kunnigheten och vad därtill hör, är just en sådan fråga som bör ligga nära såväl motionsidrottsutövande som tävlingsidrottsutövande ledares och andras intresse. Jag skall efter fattig förmåga söka verka för den sektorn — det lovar jag.

Herr talman! Vi har med vår motion velat ge idrottsrörelsen möjlighet att fortfarande och i framtiden arbeta frivilligt och att ge den de ekonomiska förutsättningarna för detta. Idén bakom motionen har varit att ge denna folkrörelse de grundläggande förutsättningarna för att samtidigt bedriva både breddidrott och elitbetonad idrott. Idrottsrörelsen är, som många har påpekat, en av Sveriges mest betydande folkrörelser. Att exakt ange hur många människor som är anknutna till idrottsrörelsen är svårt — det finns flera källor som man kan anlita för att få sifferuppgifter — men Riksidrottsförbundet brukar ange att man har 1,8 miljoner medlemmar. Till detta kommer flera andra idrottsorganisationer, bl,a. Korporationsidrottsförbundet, som herr Alsén nämnt, Skidoch friluftsfrämjandet, frivilliga skytterörelsen osv. Låginkomstutredningen har på grundval av en urvalsundersökning kommit fram till att drygt 1 miljon människor i Sverige idrottar aktivt. Mot bakgrund av denna siffra är det mycket angeläget att få till stånd en bred debatt om hur alla dessa människor på olika nivåer i idrottsorganisationerna skall kunna arbeta på något så när rimliga villkor. Det är av vikt att alla som söker sig till idrottsrörelsen kan beredas möjlighet att ägna sig åt den motion eller det tävlande som de önskar. Minst lika betydelsefullt är dock att söka aktivera alla dem som inte ägnar sig åt regelbunden idrott. Den målsättning som uppsatts av idrottsutredningen Idrott åt alla gäller i den delen fortfarande. Om man ser på hur verksamheten bedrivs inom idrottsrörelsen i dag kan man konstatera att Riksidrottsförbundet i en skrivelse till alla landets landsting — även herr Norrby var inne på detta i sitt tidigare inlägg — har begärt en omedelbar och kraftig höjning av idrottsanslagen för den regionala verksamheten. Därvid har påpekats att om landstingen säger nej, kommer de negativa konsekvenserna för idrotten att bli stora. Riksidrottsförbundet hotar då med att dra in extra anslag av statsmedel på närmare 1.4 milj.kr.. som i dag går till bl.a. utbildning av ledare i de olika länen. I en tidningsintervju har också RF-direktören Bo Bengtsson satt som mål att landstingen inom en nära framtid skall bidra med en summa av 5 kr. per person. I dag ger landstingen 1:53 per person. Grundtanken i Idrott åt alla var att landstingen skulle svara för den regionala verksamheten, men den situationen har man alltså inte kunnat uppnå. Med kännedom om den rådande ekonomiska situationen hos landsting och kommuner är RF-direktören Bo Bengtssons mål 5 kr. orealistiskt. Vi som suttit i landstingen och försökt att öka anslagen till idrotts rörelsen inser att det under nuvarande omständigheter blir mycket svårt att komma upp till den här summan. De ekonomiska svårigheterna hos de olika distriktsförbunden går ut över utbildningen och leder till en otillfredsställande nyrekrytering av ledare till idrottsrörelsen. Idrottsrörelsen har mellan 250 000 och 300 000 ledare i dag. Idrottsutredningen Idrott åt alla uppskattar att dessa är verksamma i genomsnitt fyra år, varför minst 60 000 ledare måste rekryteras årligen om ledarantalet skall kunna bibehållas. Under 1974 utbildades ca 75 000 ledare på lokala, regionala och centrala kurser, varav ca 50 000 genomgick kurser arrangerade på regional nivå. Av det totala antalet utbildade ledare var det ca 25 000 som genomgick grundutbildningen, dvs. nya ledare. Jag sade att minst 60 000 ledare måste nyrekryteras årligen för att ledarantalet skall bibehållas, men det är alltså endast 25 000 som nu har genomgått grundutbildning. Siffrorna visar alltså att den nuvarande nyrekryteringen icke täcker behovet som uppstår efter ledare som avgår. När statsmakterna tog ställning till idrottsutredningens betänkande Idrott åt alla år 1970 var det enligt utredningen bl.a. en förutsättning att landstingen rekommenderades svara för den regionala verksamheten. Så har alltså icke skett. Det har fått till följd att det i dag råder mycket ojämna ekonomiska förutsättningar för distriktsförbunden i landet, vilket leder till att inte minst ledarutbildningen blir eftersatt. Eftersom förutsättningar förmodligen inte finns för att landstingen nu skall kunna öka sitt ekonomiska stöd till idrottsrörelsen och eftersom också kommunerna, som bär det största ekonomiska ansvaret när det gäller idrottsrörelsen, har en ansträngd ekonomi, är det nödvändigt att andra åtgärder sätts in för att skapa bättre möjligheter för RF:s distriktsförbund att arbeta. En annan viktig fråga som tagits upp i motionen — och som redan har belysts av herr Norrby — är elitidrottens eller tävlingsidrottens förutsättningar. Förutom att vi måste tillgodose behovet av utbildning och möjligheter för våra elitidrottsmän och kvinnor att tävla och samtidigt studera eller få ett yrke är det viktigt att vi på något sätt försöker samordna de olika intressena från näringslivet och samhällets insatser. Både elitidrott och breddidrott behövs; de båda kan komplettera varandra. Sett ur dessa grundläggande perspektiv är det nödvändigt att idrottsrörelsen tillsammans med statsmakterna, kommunerna och landstingen förutsättningslöst prövar den framtida idrottspolitiken i landet. Jag ber med detta, herr talman, att få yrka bifall till reservationen.

Herr talman! Det har varit mycket trevligt att lyssna på denna debatt, som från alla håll andas en så positiv inställning gentemot idrotten. Vid det numera vartannat år återkommande riksidrottsmötet, Riksidrottsförbundets högsta beslutande organ, belyser man idrottsrörelsens aktuella situation. Detta kommer att ske nu på fredag, lördag och söndag. Här fastställs i stora drag den fria och frivilliga idrottsrörelsens mål sättning och politik och de principer och handlingsprogram som skall styra den idrottsliga verksamheten i dess interna samarbete men också i dess samverkan med andra folkrörelser och samhällets beslutande organ. Den svenska idrottens demokratiska uppbyggnad och praktiska funktion är säkerligen den främsta orsaken till att vårt land redan i idrottens barndom nådde och sedan kunnat behålla och ytterligare befästa en stark position inom världsidrotten. Idrottsrörelsen i Sverige befinner sig i stark utveckling och fyller en allt viktigare funktion i samhället. Herr talman! Jag har inledningsvis velat mycket kraftigt understryka dessa synpunkter. Som en av samhällsrepresentanterna i riksidrottsstyrelsen harjag under några år haft tillfälle att fortlöpande följa verksamheten. Jag kan försäkra kammarledamöterna att jag ofta är imponerad av kraften och dynamiken inom svensk idrott. Idrottsrörelsen är också i full färd med att förverkliga det program som drogs upp i utredningsbetänkandet Idrott åt alla samt genom riksdagens beslut år 1970. Många exempel kan anföras som styrker detta mitt påstående. Den centerpartimotion som vi nu har att behandla är ett ambitiöst försök att kartlägga idrottens målsättning och aktuella problem. Så långt vill jag gärna ge motionärerna ett erkännande. Men den sympatiska motionen innehåller knappast några nyheter — jag hoppas att jag inte gör motionärerna bedrövade genom detta konstaterande. Av den anledningen tar jag avstånd från kravet på en ny idrottsutredning. Skälen för en ny utredning är inte starka. Riksdagen fattade ett viktigt principbeslut år 1970, som jag nyss erinrade om. Då drog man upp riktlinjer för den svenska idrottsrörelsen på kort och lång sikt. Jag skall inte ytterligare utveckla dessa synpunkter på idrottsrörelsen. Många talare har här i debatten framhållit idrottsrörelsens enorma betydelse, och jag kan bara för min del instämma. Det är självklart att om jag hade trott att en ny parlamentarisk utredning skulle vara till nytta för idrottsrörelsen, så skulle jag ha stött motionen. Men jag har konstaterat när jag har forskat i idrottshistoria, deltagit i diskussionerna och även sett framåt i den aktuella idrottsdebatten, att många skäl talar emot en ny parlamentarisk utredning. Någon har påpekat i debatten att Riksidrottsförbundets remissyttrande var ganska kortfattat, och jag delar den uppfattningen. Mot den bakgrunden skall jag redovisa de skäl som varit avgörande för mitt ställningstagande i denna fråga. Jag kan formulera dem i nio ganska korta punkter: 1. Inom Riksidrottsförbundet — och idrottsrörelsen i dess helhet — pågår kontinuerligt ett utredningsoch planeringsarbete just med det syfte som motionen anger, nämligen att finna nya vägar, metoder och möjligheter att förverkliga målsättningen ”idrott åt alla”. 2. I detta utredningsoch planeringsarbete observeras alldeles särskilt problemet elitidrott och utbildning, och genom ett mycket nära och fortlöpande samarbete med skolöverstyrelsen har ett flertal s.k. idrottsgymnasier upprättats, omfattande ett flertal idrotter. RF satsar mycket hårt både personellt och ekonomiskt på denna verksamhet. Vidare bör noteras att RF under senare år etablerat ett nära samarbete med skolöverstyrelsen, gällande idrottens och idrottsrörelsens plats i den obligatoriska skolundervisningen. 3. Planeringsoch utredningsarbetet omfattar också i allra högsta grad breddoch motionsidrott. Här kan vi förvänta oss ytterligare ökad aktivitet sedan nu Korporationsidrottsförbundet kommer att ingå i ”RF familjen”. Det bör påpekas — och det har sagts tidigare i debatten — att Korpen liksom RF har avstyrkt förslaget om utredning. 4.

5.

6. Vidare bör framhållas att kontakten och samverkan mellan den frivilliga idrottsrörelsen, regeringen och övriga myndigheter — t.ex. socialstyrelsen — är intensiv och omfattande, varigenom utredningsoch planeringsarbetet sker på ”betryggande” sätt. 7. Med Svenska kommunförbundet och Landstingsförbundet har RF kontakt och samarbete, vilket är en garanti för att idrottsverksamheten bedrivs med hänsynstagande till kommunernas och landstingens egen planering, med beaktande av de resurser som dessa myndigheter kan ställa till förfogande för främjande av idrott i breddad betydelse. I sitt remissvar anger Landstingsförbundet att man bör besluta tillsätta en utredning för översyn av Landstingsförbundets rekommendation. Det är intressant att notera att såväl Kommunförbundet som statens ungdomsråd — liksom RF -— avstyrkt utredningen. 8. Vidare bör nämnas att RF fortlöpande arbetar med rullande femårsplaner och från sina medlemsorganisationer infordrar liknande planer. Dessa planer läggs till grund för äskande om såväl statligt bidrag som stöd från landstingen. 9. Slutligen synes det mig lämpligt att erinra om att RF genom sin planerade rådslagsverksamhet kommer att erhålla ytterligare underlag för sin såväl mera kortsiktiga som långsiktiga planering. Denna rådslagsverksamhet, som börjar den 1 januari 1976, avses leda fram till ett långsiktigt handlingsprogram för idrotten. För den händelse någon tidigare i debatten anfört att Riksidrottsförbundets remissyttrande var alltför kortfattat har jag velat ge denna mer fullständiga exposé. Det är mitt eget ställningstagande, men Riksidrottsförbundet delar denna uppfattning, och jag har velat föra fram de här synpunkterna i debatten. Jag vill för min del yrka bifall till kulturutskottets hemställan i betänkandet nr 11.
Herr talman! I förra veckan besvarade jordbruksministern — eller idrottsministern, som han i det sammanhanget kallades — en interpellation om kommersialiseringen av idrotten. I dag behandlar vi kulturutskottets betänkande med anledning av en motion om ökat stöd till idrotten. Detta kan få utgöra en illustration till ett av idrottsrörelsens problem, nämligen det splittrade huvudmannaskapet när det gäller det statliga stödet till idrottsoch friluftsverksamheten. För att man skall få en bättre överblick över verksamheten och också över behoven inom de olika organisationerna samt få en bättre möjlighet att korrekt fördela medlen bör naturligtvis allt statligt stöd utgå över en huvudtitel. Ingen kan bestrida att idrotten verkar under knappa ekonomiska omständigheter. Det bästa beviset härför är ju det förhållandet att man inom idrotten ständigt tvingas dryga ut sina inkomster med bingo, basarer, tröjreklam och jippon av skilda slag.

Där anges sålunda, som också har sagts tidigare i dag, att organisationsstödet från staten under den senaste femårsperioden har ökat från 40,4 till 75,9 milj.kr. och att anläggningsstödet har vuxit från 16,5 till 24,6 milj.kr. årligen. Med tanke på den ständiga och kraftiga penningvärdeförsämringen är dessa höjningar inte särskilt anmärkningsvärda. I detta sammanhang kan man inte tillräckligt betona och uttala sin oförbehållsamma beundran för de uppskattningsvis 300 000 aktiva ledarna inom idrottsoch friluftsrörelsen. De utför en oerhört värdefull, oegennyttig och ofta oavlönad insats, vilken lågt räknat torde kunna värderas till minst 1 miljard kronor, som samhället sålunda kan tillgodogöra sig. Självfallet borde en sådan verksamhet för idrottsledarna räknas som merit på den allmänna arbetsmarknaden. Förutom att idrotten är den viktigaste fritidssysselsättningen för en mycket stor del av vår befolkning är den dessutom ett mycket viktigt led i den förebyggande hälsovården. Under de hittills gångna åren under 1970-talet har vi i genomsnitt haft inte mindre än 97 miljoner sjukpenningdagar per år med en topp på 103 miljoner år 1974. Vad detta vid sidan av oerhörda personliga tragedier betyder i form av produktionsbortfall är lätt att räkna ut; det torde röra sig om ca 15 miljarder kronor. En ökad satsning på idrott och friluftsliv ger oss otvivelaktigt större möjligheter att motstå hjärt-kärlsjukdomar, infektioner, nervoch muskelsjukdomar och många andra, och idrotten är sålunda av utomordentligt stor betydelse för folkhushållet. Människokroppen är byggd för aktivitet, inte för vila. En god kondition är grundförutsättningen för en människas välbefinnande och därmed också för att hon skall kunna göra en fullgod arbetsinsats. Idrotten är alltså värd allt tänkbart stöd, och då herr Norrbys motion dessutom innehåller flera punkter som sammanfaller med moderata samlingspartiets program, ”Satsa på idrotten”, yrkar jag bifall till reservationen, som borde kunna leda till ett ökat stöd åt idrotten. Herr talman! Avslutningsvis vill jag så påpeka, att när man här från flera håll räknar upp de många organisationer som har yrkat avslag på denna motion, så bortser man kanske från att det i Kommunförbundet avgavs en mycket tung reservation från sju av styrelsens ledamöter. Vidare har det sagts att Landstingsförbundet har yrkat avslag på motionen, men man har även där uttalat sig mycket erkännsamt och instämt med motionärerna i mycket av det som i motionen sägs om motionsidrotten.
Herr talman! Får jag bara till detta sista lägga, att när det gäller Landstingsförbundets yttrande sade jag i mitt anförande att Landstingsförbundet tillhör de remissinstanser som inte har tagit ställning i den speciella frågan huruvida det behövs en ny parlamentarisk utredning eller inte. Låt mig vidare peka på att den reservation som här har åberopats i Kommunförbundets yttrande tar upp företrädesvis en aspekt, nämligen landstingens ojämna bidragsgivning. Om man läser Landstingsförbundets yttrande, så ser man att förbundet den 28 augusti i år tillsatte en utredning med uppgift att företa en översyn av Landstingsförbundets rekommendation angående landstingsbidragen till ungdomsorganisationer, studiedistrikt, länsbildningsförbund och till idrottsrörelsen. Den fråga som Kommunförbundets reservanter huvudsakligen uppehåller sig vid och motiverar en statlig utredning med har Landstingsförbundet alltså redan tillsatt en utredning för att klara ut.
Herr talman! Jag är medveten om att Landstingsförbundet har visat på den skillnad i stöd som utgår från de olika landstingen, och det är ytterst värdefullt att det görs en utredning om det. När jag sade att det tidigare har påståtts att Landstingsförbundet avstyrkt motionen, så var det herr Lindahls i Lidingö uttalande som jag närmast tänkte på. Om jag inte hörde fel, så sade han nämligen just att Landstingsförbundet hade avstyrkt motionen i fråga.

Herr talman! Jag har funnit det nödvändigt att med några ord redogöra för min syn på den här frågan. Den motion som är föremål för behandling i betänkandet ger en be skrivning som jag förstår och på de flesta punkter kan instämma i. Utskottets majoritet har också i sin skrivning uttalat sig i mycket positiv anda om motionen. Men när det sägs att det skulle finnas motiv för en rejäl statlig och kommunal satsning ställer jag mig frågan: Sker det inte oavbrutet en ökad satsning på idrotten allestädes, både av kommuner och landsting? Det har nämnts här i debatten — det är en nyhet för mig — att Kockums för sina anställda skulle bygga en fritidsanläggning för 24 miljoner. Trenden är alltså entydig. Utvecklingen går i den riktningen. Det som jag ställer mig mest frågande till i motionen är vad som där sägs om elitidrottens betydelse. På den punkten har jag en annan mening. Jag tycker att den har många skadeverkningar. Den har utvecklats på ett sätt som skrämmer mig. Men det är inte det vi resonerar om i dag. Jag måste fråga mig: Hjälper då samhällets insatser med mer och mer pengar? Är det det som är avgörande? Jag vågar tänka tillbaka till min egen barndom och ungdom och till dem som då var barn och unga tillsammans med mig. Hur var det med vår motion, hur fick vi vår kondition? Vi byggde hoppgropar och hoppställningar, vi letade ut lämpliga stavar för att kunna hoppa stav, vi gjorde spjut själva. Och stötkulan som jag och mina kamrater därhemma använde var en sten som var slipad i årtusenden i jättegrytan i forsen. När de äldre såg den sade de: Den där använde vi också när vi var barn. Det har alltså funnits en idrottsverksamhet i den bygden i generationer. När det gäller simningen vill jag säga till herr Lars Schött att jag lärde mig simma i Umeälven när jag var nio år gammal utan något anslag någonstans ifrån. I stort sett hela bygdens befolkning kunde simma; även min farfar och min far var simmare. Det beror alltså inte på pengar. Det är väl inte överallt det finns sjöar och älvar, men vi hade det. När det gällde skidor använde vi oerhört enkla hemgjorda skidor, och vi gjorde spåren och skidtävlingarna själva. Överallt fanns det enkla hoppbackar — det gäller inte bara min hemtrakt — där folk höll på och arbetade och idrottade. Resultatet av denna idrottsutövning och denna konditionsträning i förening med arbete och en oftast enklare och bättre kost än i dag var otroligt gott. Som bevis kan jag nämna värnplikten, som för min del inföll just under kriget. Vilka påfrestningar de pojkar som kom utifrån bygderna härdade ut med! Jämför det med hur det är i dag! Det är sämre, trots alla anslag och trots allt som har satsats på idrott. Jag har också fått en god hälsa och en god kondition som har varat långt upp i hög ålder. Jag fortsätter med aktivitet på cykel, mellan Riksdagshuset och min bostad, på skidor och som löpare, och det kommer jag att göra så länge ingen förbjuder mig det. Det är mängder av människor av min åldersklass, som var unga när jag var ung, som har samma uppfattning. in pengar till idrotten, till anläggningar och annat? Jag har hela tiden varit med på att vi skall anslå pengar. Jag anser att det varit riktigt. Men jag undrar ändå om det glappar någonstans, om det har gått fel någonstans. Jag undrar om man når den bredd som herr Norrby — som jag ser mycket vänligt på i dag; motionen anser jag icke vara något felgrepp — vill ha till stånd på detta. Jag undrar om inte herr Norrby håller med mig om att vi måste göra nya försök att nå ut med information i hälsofrågor genom massmedia och skolorna. Vi måste också bli föredömen, vi som är äldre, t.ex. riksdagsmän, så att vi inte är rökare, inte latar oss, utan är ute och rör oss i markerna och på allt sätt försöker visa att vi behöver motion och att det är bra med motion. Detsamma gäller en mängd andra människor, alla som har en ansvarsställning i samhället, läkare och lärare, för att ta exempel. Då kanske man frågar mig: Du som är så tveksam, borde då du inte tillstyrka en utredning? Ja, jag är inte medlem i någon idrottsförening eller något idrottsförbund. Jag står i dag för en ståndpunkt som kanske förvånar somliga. Anledningen till den är följande. När jag fick ärendet i min hand i utskottet läste jag remissvaren. Jag har för mig att Riksidrottsförbundet — RF — är en väldigt stor sammanslutning, och där finns duktiga människor från alla håll. Stiger någon fram och säger att de är styrda från regeringen vill jag ha bevis för det. Jag tror alltså att när RF säger en sak menar man det. Jag har respekt också för Svenska korporationsidrottsförbundets uppfattning. För mig som inte är organisationsman utan som bara är privat idrottsman och medborgare i Sverige och som vill att vi skall ha bättre hälsa, är det alltså avgörande vad dessa förbund säger. Dessutom är jag mycket tveksam till utredningar för utredningars egen skull. Jag är rädd för att en utredning här skall verka hämmande. När herr Norrby, jag och andra motionerar nästa år blir det då bara en hänvisning till den beslutade och så småningom sittande utredningen. Här pågår oavbrutet utredningar, försök och prov. Det finns inga dubbeltydiga uppfattningar, utan alla är med på att vi skall försöka göra någonting för idrotten eftersom den är bra för friskvården. I det sammanhanget vill jag säga att en rörelse som jag som ung tillhörde var Svenska frisksportförbundet. Dess sätt att arbeta tycker jag är efterföljansvärt och värt att stödja. Låt oss sluta upp kring sådana aktiviteter! Med detta har jag velat förklara varför jag i dag delar utskottets uppfattning.

Herr talman! Vänsterpartiet kommunisterna har, som framgår av kulturutskottets betänkande nr 11, anslutit sig till utskottsmajoriteten som avstyrker centermotionens begäran om en parlamentarisk utredning, vilken skulle ha till uppgift att utarbeta ett program för ökad breddidrott enligt vad som anförs i motionen. För vänsterpartiet kommunisternas vidkommande vill jag deklarera att vi inte på något sätt är negativa till just breddidrotten, tvärtom — det lär vara bekant för kammarens ledamöter genom våra tidigare motioner och vårt tidigare agerande. Jag vill också i detta sammanhang deklarera att det, som tidigare har framhållits, i centermotionen finns mycket värdefullt. Men vi kan inte instämma i allt som står i denna motion, även om våra invändningar inskränker sig till att gälla vissa meningar beträffande elitidrotten. Herr talman! Det omfattande remissförfarande som skett i fråga om denna motion styrker oss i vår uppfattning att någon parlamentarisk utredning nu inte skulle leda till önskat resultat.

Jag kan heller inte begripa hur en riksdagsman tyder ett remissvar, när herr Schött i talarstolen förklarar att han tror att idrottsrörelsen med glädje skulle hälsa förslaget om en parlamentarisk utredning eller när herr Ångström slår fast att utredningen behövs som hjälp till idrotten. Herr talman! Enligt vår uppfattning bör nu i stället alla de utredningar och arbetsgrupper som har arbetat och som arbetar snarast slutföra sitt arbete och utvärderas. Som utskottsmajoriteten också skriver har hittills ingenting framkommit som tyder på att delade uppfattningar skulle råda beträffande inriktningen av samhällsstödet till idrotten att främst gälla just motionsoch breddidrott. Oenighet har ibland kanske rått i fråga om penningsummornas storlek, men den frågan diskuterar vi inte i dag. Den får vi säkerligen tillfälle att återkomma till — det vill jag säga till herr Wachtmeister i Staffanstorp, som i sitt anförande talade så mycket om pengar. Från vänsterpartiet kommunisterna har vi alltså anslutit oss till utskottsmajoritetens skrivning, och jag yrkar därför avslag på reservationen.